Herr talman! Det var inte mycket till svar jag fick på min fråga, men jag skall ge Nils Åsling ännu en chans. Om man inför svenska TV-tittare säger att man har ersatt — jag betonar ordet ersatt — Stålverk 80 med andra satsningar och berömmer sig av att ha hejdat 15 miljarders investeringar, måste man väl mena att man har skapat lika många nya jobb som Stålverk 80 skulle ha gett. och det var ju ganska många. Jag vill minnas att det från början talades om 3 000 nya jobb. T. o. m. i den nedbantade versionen rörde det sig om 2 300 jobb. Då är ju 400 glesbygdsjobb inte så förskräckligt mycket att komma med — jobb som dessutom. Nils Åsling, skulle ha behövts även om Stålverk 80 hade kommit till stånd. Jag skall ge Nils Åsling tips om några andra saker. Nils Åsling sade att han ställt anspråk på storföretagens medverkan. Vilka anspråk har Nils Åsling ställt på LKAB? LKAB får väl ändå räknas till storföretag. Vilka anspråk har Nils Åsling ställt på LKAB, när företaget har envisats med att sälja apatiten till Norge i stället för att skapa en exportindustri på orten? Vilka anspråk har man ställt på LKAB när det gäller detta med viscariamalmen? Om det inte är LKAB:s fel att det projektet inte har kommit i gång, vad tänker i så fall Nils Åsling göra för att få fram de pengar som behövs till projektet? Det har skapats en del jobb — ja visst! I Luleåområdet har det byggts vägar t.ex., men inte har väl dessa vägbyggen ersatt Stålverk 80? De har väl mer haft formen av beredskapsjobb och fungerat som något slags syretält i Luleå, där man haft det verkligt besvärligt precis som i stora delar av länet i övrigt. Fraktavtalet är faktiskt också ett hot mot sysselsättningen. Vad gör Nils Åsling åt det? Gårdagens meningsutbyte mellan Karl-Erik Häll och kommunikationsministern gav inte något klart besked om att man i regeringen ser så allvarligt på den frågan som man borde göra. Inte ens nu ser man allvarligt på fraktavtalet, när det ändå har kommit fram så mycket som visar vad det avtalet betyder för LKAB och därmed för sysselsättningen. Om vi skall gå tillbaka till förhållandena i Luleå är det så, Nils Åsling, att mer än 1 500 arbetstillfällen har försvunnit inom NJA sedan 1976. Det har inte med Stålverk 80 att göra, utan vad det handlar om är en avrustning av det gamla NJA. Inte kan väl de där 400 glesbygdsjobben ha kostat 15 miljarder? Nog finns det väl litet mer att redovisa?

Herr talman! Jag sade i debatten i går kväll att den här kursomläggningen som tog sig uttryck i att vi lade ner projektet Stålverk 80 hade i stället tagit sig uttryck i en satsning på en mera differentierad näringsstruktur. Som exempel nämnde jag de 400 jobb som i Norrbottensdelegationens regi skapats inom framför allt jordbrukssektorn. Det var alltså ett exempel. Utvecklingen har juinte stått stilla i Norrbotten, och det har fortlöpande tillkommit andra jobb också. Likväl är jag medveten om att vi i denna industrikris har förlorat terräng. Bara häromveckan gjorde vi klart ett avtal med Scania-Vabis om en utökning av deras industrier i Luleå, och vi har flera sådana avtal på gång. Vad jag menar är viktigt och det som Eivor Marklund bör notera är att om vi hade fortsatt satsningen på Stålverk 80 hade vi sannolikt i dag suttit med en investering i storleksordningen 15 miljarder där uppe, i en fas när Europa går in i en ny stålkris. Vi hade sannolikt suttit med ett årligt underskott på den anläggningen i storleksordningen 3-4 miljarder — räknat i dagens stålpriser och dagens räntekostnader. Det hade verkligen varit en kvarnsten om halsen på svensk industripolitik. Det hade verkligen förött våra möjligheter att som nu gå in och offerera ett frikostigt regionalpolitiskt stöd för de projekt som är möjliga att åstadkomma i Norrbotten. Det hade över huvud taget varit en enorm belastning samhällsekonomiskt, och därför menar jag att den kursomläggning som skedde redan i november 1976 är av stor betydelse för våra möjligheter att satsa framåtsyftande i fortsättningen i Norrbotten. Får jag sedan beträffande fraktavtalet säga, att min uppfattning är att detta avtal mellan SJ och LKAB får gälla på de grunder som ett avtal gäller. Men det är klart otillfredsställande på sikt, och vi måste då få till stånd ett annat arrangemang när det gäller att bedöma fraktkostnaderna på malmbanan.

Herr talman! Nils Åsling uttrycker sig avsevärt mera försiktigt nu än inför TV-kamerorna i går. Nu är det inte fråga om att ”Stålverk 80 har ersatts med” utan om en ”kursomläggning som hade tagit sig uttryck i”. Och det är klart att ord kan alltid dölja ganska mycket. Sedan anför Nils Åsling att det blir 80 nya jobb inom Scania-Vabis i Luleå. Det är riktigt att det är jobb som är på väg att komma, men inte är det väl så mycket tack vare regeringen. Jag har fått information om att det är krav som facket har drivit, att det är projekt som facket på platsen har tagit fram. Och hur som helst, Nils Åsling, så sade Rolf Wirtén här tidigare i ett replikskifte med Kjell-Olof Feldt att det gäller att ingripa nu och på rätt sätt. Gäller det inte också de jobb som vi talar om och t.ex. det som handlar om svårigheterna inom LKAB, som verkligen är akuta? Och det metallurgiska center som skulle komma i stället för Stålverk 80, var finns det?
Herr talman! Ja, jag är medveten om att det förekommer olika historieskrivningar beträffande utbyggnaden av Scanias fabrik i Luleå. Jag såg häromsistens en rubrik i Norrländska Socialdemokraten om att det varken var facket eller regeringen som var ansvarig för detta utan att det var Wallenberg som skulle tackas. Det finns ingen anledning att tvista om det här, och facket har gjort en behjärtansvärd insats. Faktum är emellertid att vi sedan lång tid tillbaka i etableringsdelegationens regi har drivit förhandlingar med Scania-Vabis. Ännu så länge ligger beslutanderätten när det gäller de regionalpolitiska stödformerna för sådana större projekt hos regeringen. Sedan kan det vara av underordnad betydelse vem som anser sig ha förstfödslorätten här. Det viktiga är att det görs en investering. Det allra viktigaste är dock att svensk industri känner sitt ansvar och följer i Scania-Vabis fotspår. Lyckas vi inte åstadkomma en bättre regional balans och ökad sysselsättning i Norrbotten. då blir vi tvungna att trappa upp den regionalpolitiska instrumentarsenalen på ett helt annat sätt.

Herr talman! Den stora bunt papper ni ser bredvid mig är inte mitt talarmanus, utan 15 742 namnunderskrifter från Gävleborgs län med krav på regeringen Fälldins avgång. Det finns i dag runt om i vårt land en stark oro för vad som är på väg att hända med svensk industri, med sysselsättningen. Denna oro möter man inte bara hos de anställda — arbetare och tjänstemän, som ser hoten mot jobben och tryggheten rycka allt närmare — utan också hos företagarna. Sverige är i ekonomisk kris men också i en politisk kris. Människorna känner att den borgerliga regeringen inte behärskar landets situation. Detta gäller inte minst sysselsättningen, där regeringen genom sin politik skapar ny arbetslöshet, ja t.o.m. använder arbetslösheten som ett medel. En sådan politik är naturligtvis helt ffrämmande för socialdemokratin. Sverige går nu snabbt in i en internationell lågkonjunktur. Industrins möjligheter att sälja på export försämras. Konjunkturinstitutet rapporterade för någon vecka sedan en katastrofal nedgång i exportorderingången, och det gäller faktiskt i stort sett alla industribranscher. Företagens möjligheter att kompensera sig genom försäljning på hemmamarknaden är inte stora, ty också på hemmamarknaden beräknas efterfrågan minska kraftigt. Vad gör då regeringen i den situationen — när det är helt uppenbart att industrins allt överskuggande problem redan i vinter kommer att vara att få sina produkter sålda? Jo, man drar medvetet ner efterfrågan ännu mer, först genom momshöjning och höjda punktskatter, nu genom ett sparprogram som ytterligare stramar åt efterfrågan. Regeringens politik leder till en rejäl ökning av arbetslösheten. Antalet arbetslösa kan komma att stiga till uppemot 200 000. Det är en fasansfull siffra som t.o.m. borde få ett borgerligt statsråd på andra tankar. Bakom siffran kommer att ligga social utslagning och mänsklig och samhällelig tragedi. Jag känner starkt för de människor som på grund av den borgerliga politiken förlorar sina jobb och sin trygghet. De människorna ges inget val, därför att Sveriges regering nu driver en medveten arbetslöshetspolitik. Under en tidigare epok av trepartiregerandet vräktes miljardbelopp planlöst ut till företagen utan villkor. Denna gång ställer inte regeringen upp med vare sig pengar eller initiativ. Gösta Bohman släpper inte till några pengar, och företagen skall ensamma få styra och ställa. Men regeringens ovilja till ingripanden och till ledning av näringspolitiken har också lett till att man inte heller ger svensk industri den draghjälp i konkurrensen med andra länder som andra länder ger sin industri. Den borgerliga industripolitiken har många inslag där uteblivna initiativ från regeringens sida försvårat den svenska industrins läge och konkurrenskraft. Låt mig peka på utarmningen av den svenska utrustningsindustrin. Självklart, herr Åsling, finns det möjligheter för staten att styra basindustrins beställningar dit. Det sker på andra håll i världen — varför är det då inte möjligt i Sverige? Låt mig vidare peka på Volvoavtalet med Norge, på SAAB:s nya flygplansprojekt som ytterligare exempel på att regeringen inte värnat vårt lands industriella utveckling. Människorna ute i industrin, kommunerna och företagen skräms av att landet har en regering som inte ens bjuder till. Den filosofin tycks gälla: Utvecklingen får ha sin gång. Kriserna får komma och gå, marknadskrafterna får råda, det hela är omöjligt att påverka. Detta är inget annat än uppgivenhet inför problemen och svårigheterna. Undra på att människorna förlorar framtidstron. Från socialdemokratisk sida har vi handlingslinjen klar: Vi måste arbeta oss ur den kris Sverige har hamnat i. Med den utgångspunkten är det helt fel att genomföra den dramatiska åtstramning som regeringen vill. Det skulle inte bara ge en arbetslöshet som vore helt orimlig. Åtstramningen skulle också leda till att näringslivet skulle få utomordentligt svårt att avsätta varor och tjänster. Ett stort antal företag skulle tvingas slå igen. Vi skulle rasera produktionskapacitet som vi i så hög grad behöver i vårt land i dag. Jag tror att denna insikt håller på att breda ut sig inte minst i de många mindre och medelstora företagen, som är direkt beroende av att vi har en hög ekonomisk aktivitet i samhället, att hushållen kan konsumera. Det helt avgörande för företagen är ju att de kan sälja sina produkter. En rimlig avsättningssituation för den svenska industrin är också avgörande för att få i gång investeringarna. Utan avsättningsmöjligheter investerar inget företag. Därför hjälper det inte att med ena handen skapa utrymme för investeringar, om man med den andra handen rycker undan själva motivet för investeringen, nämligen efterfrågan. Lika fel är det att drastiskt skära ned den gemensamma sektorns verksamhet. Av flera skäl — även industripolitiska — har statens och kommunernas verksamhet stor betydelse för en stabil efterfrågan. Den offentliga sektorn är en viktig förbrukare av industrins produkter. En åtstramning av den offentliga verksamheten kan därför i en konjunkturnedgång få allvarliga följder för industrin. Som industriministern känner till från flera debatter här i riksdagen, har vi hävdat att den offentliga sektorn också kan bli en värdefull motor för industriell utveckling. På några områden har det skett: vattenkraftsutnyttjandet, teletekniken. Där har beställningar från staten drivit fram en utveckling, som blivit helt avgörande för svensk industris exportframgångar. Men vi kan utnyttja möjligheterna mycket mer — på miljöområdet, på sjukvårdsområdet, på transportområdet, för att bara nämna några exempel. Vad som fordras är att regeringen tar tag i det hela. Regeringen kan t.ex. börja med att fullfölja riksdagens beslut om samhällsägda utvecklingsbolag. Vi har redovisat ett konkret program för att öka och underlätta industriell utveckling. Låt mig få peka på några punkter i programmet, med hänsyn till att man så ofta från borgerliga talarstolar hävdar att socialdemokratin i olika frågor inte har något program. Först och främst måste Sverige få en ekonomisk politik som skapar förutsättningar för en satsning på Sverige som industrination. Vi måste sätta fart på bostadsbyggandet, äntligen genomföra de energipolitiska besluten och bedriva en konjunkturpolitik som motverkar svängningarna i efterfrågan —- inte förvärrar problemen. Vi vill ha ökade kontakter mellan samhälle och företag för att bl.a. öka investeringsviljan, överläggningar mellan samhället och företagen om gemensamma utvecklingssatsningar, samarbete kring konkreta industriprojekt och ökad inhemsk produktion av insatsvaror, dvs. att svenska företag tillverkar mer hemma i Sverige. Avindustriministerns tal här i dag verkar det som om han nu vore välvilligt inställd till sådana förslag. Herr Åsling har börjat vika från sitt tidigare envisa motstånd mot centrala näringspolitiska initiativ. Men våra förslag grundar sig på att vi vill ha en samverkan mellan samhället, de anställda och företagen. Det är något betecknande att herr Åsling i sitt anförande helt utelämnade de anställdas intressen, kunskaper och insikter. Vi vill ha investeringsoch utvecklingsprogram för de statliga företagen. Detta är en nödvändighet inte minst för Norrbotten, vars redan mycket svåra situation kommer att förvärras ännu mer om inte regeringen gör något. Basindustrins problem måste angripas med åtgärder som syftar till vidareförädling och utveckling och som stärker den inhemska utrustningsindustrin. Men regeringen måste också här aktivt ta tag i denna fråga och presentera en utvecklingsplan för hela skogsindustrin. Vi föreslår ett ökat nordiskt industrioch handelssamarbete. Regeringen måste äntligen börja arbeta med frågan om industrisamarbetet med Norge. Ett vidgat internationellt samarbete öppnar också möjligheter på industriområdet som måste tas till vara. Ökade satsningar måste göras på samhällets tekniska forskning och utveckling, liksom på det tekniska forskningsoch utvecklingsarbetet i företagen. Nationella storprojekt bör startas inom viktiga teknikerområden. Men även här måste regeringen ta ledningen i arbetet för att planera och samordna insatserna. Jag har i flera debatter här i riksdagen tagit upp dessa ja. Men äntligen har det tydligen skett en omvärdering, eftersom herr Åsling i dag var välvilligt inställd till just satsningar och initiativ när det gäller forskning och frågor, men alltid mötts av ointresse från herr Åslings Herr talman! De här kortfattade punkterna ger naturligtvis bara en skissartad bild av det konkreta innehållet i våra förslag. Men jag tror ändå att de visar att socialdemokratin vill ta itu med problemen och hur vi vill inrikta vår politik — att vi tror på svensk industris framtid. Människorna måste få se att det finns vilja och kraft att möta framtiden. Den i dagsläget farligaste fienden för Sverige som industrination är den passivitet och uppgivenhet som vi tycker att regeringen står för när det gäller industripolitiken. på gummiindustrin, som under det senaste året har drabbats av ett antal stora och svåra nedläggningar. Det är oförsvarligt att man från regeringens sida inte har satt in åtgärder för att få fart på utvecklingsprojekt i branschen. Ta bilindustrin, där orosmolnen börjar torna upp sig. Innan det är för sent måste initiativ tas för att göra det möjligt för svensk bilindustri att hänga med och utvecklas. Har regeringen några planer för bilindustrin? Ta tekoindustrin, där importen har ökat kraftigt hittills i år. Nu minskar orderingången drastiskt. Försörjningsberedskapen är starkt hotad. I det läget vill regeringen nu ompröva det av riksdagen fastlagda målet för tekopolitiken. Vad innebär en sådan omprövning? Jo, ingenting annat än att man skapar ny utslagning och ny arbetslöshet. Också i den manuella glasindustrin fortsätter nedläggningarna utan att regeringen ingriper. Detta sker trots att det finns ett riksdagsbeslut som säger att regeringen skall behålla glasindustrin på den nivå som industrin låg på när riksdagsbeslutet fattades. Se på skogsindustrin, där utvecklingen rullar på utan aktiv medverkan från statens sida. Många av problemen härrör från den onödiga bristen på råvara. När företagen gjort sina drag kommer notan. Då får samhället och de som har förlorat jobben betala priset för regeringens ovilja att agera. I dag behövs, herr Åsling, först och främst bindande virkesavtal och en samhälls kontroll över utvecklingen av priset på skogsråvara innan vi går vidare med några subventioner från Sveriges riksdag. Stålindustrin står inför ett svårt år. Orderingången har rasat, och företagen är dåligt rustade för att motstå de påfrestningar som kommer. De långsiktiga problemen är fortfarande olösta. SSAB har ju inte lyckats erövra den svenska hemmamarknaden utan tvärtom förlorat marknadsandelar i Sverige. Specialstålverken försöker lösa sina problem på varandras bekostnad, något som hotar sysselsättningen på många orter. Stålindustrins råvaruförsörjning hotas genom den helt oplanerade övergången till skrotsmältning i stor skala. Spännarhyttan är de anställdas och ASEA:s problem, säger industriministern. Hela denna utveckling inom stålindustrin sker med regeringens goda minne. Samtidigt kunde vi i går upptäcka att industriministern i TV-rutan andades stor optimism när det gäller stålindustrin. Också situationen för Öresundsvarvet är till väsentliga delar en följd av det bristande intresset att agera. Det gäller först och främst vårens beslut, som fick tas mot bakgrund av ett envist motstånd mot konkreta åtgärder för att skapa industris sselsättning i Landskrona. Det gäller alltså utvecklingen är koncernledningen har försvårat Öresundsvarvets situation. Inte ens de 100 milj.kr. för utveckling som riksdagen anvisade har tillförts varvet. Dessa pengar ligger enligt uppgift fortfarande kvar hos regeringen. Vi menar från socialdemokratiskt håll att Öresundsvarvet inte fick den chans till utveckling och överlevnad som riksdagsmajoriteten avsåg. Förvisso står svensk industri inför många svåra problem. Men just därför, skulle jag vilja säga, gäller det att inte kapitulera inför problemen. Vad det gäller nu är att ta itu med problemen, ty de måste ju kunna lösas med politisk vilja och med en politik som samlar alla krafter i samhället till en gemensam ansträngning — samhället, företagen och de anställda. Sverige måste återfå framtidstron.

Herr talman! Jag har med stort intresse lyssnat på Thage Petersons redogörelse för det socialdemokratiska oppositionsalternativet. Först måste jag dock be Thage Peterson att precisera sig. Han säger att den här regeringen använder arbetslösheten som ett instrument — regeringen arbetar systematiskt för arbetslöshet. Hörde jag rätt? I så fall är det ett mycket anmärkningsvärt påstående. Att vi begränsar tillväxten inom offentlig sektor är ju ägnat att styra över resurserna till industriproduktionen, som är det enda område där vi nu kan se nödvändighet av en expansion — med tanke på bytesbalanssituationen och utvecklingen över huvud i samhället. Det innebär en prioritering av industrisysselsättningen och minst av allt en satsning på arbetslöshet, som är helt orimlig. Här gäller det ju att få en samhällsekonomisk utveckling så att man kan garantera trygghet i jobben och få en tillräckligt gynnsam utveckling av arbetsmarknaden. Jag hoppas verkligen att Thage Peterson, som är en seriös och allvarligt syftande debattör, inte slänger omkring sig så vårdslösa attribut i fortsättningen. Sedan säger Thage Peterson att förra gången trepartiregeringen hade ansvaret, så vräktes det ut pengar. Får jag fråga Thage Peterson: Fanns det någon industripolitisk satsning för vilken jag hade ansvaret där socialdemokratin inte krävde mer, inte bjöd över, inte ställde ökade krav? Finns det över huvud taget någon industripolitisk insats under åren 1976, 1977 och 1978 där inte socialdemokraterna hade ökade krav, precis som när det gällde varvspolitiken här i våras? Thage Peterson förvånar mig också på en annan punkt, när han går in i mera konkreta frågeställningar. Han åberopar SAAB:s nya flygplansprojekt och säger att det skulle vara ett tecken på regeringens bristande satsningar. Jag upplever det tvärtom som en föredömlig, framåtsyftande industripolitisk satsning. Jag delar Thage Petersons uppfattning när det gäller den offentliga sektorns roll för industrins förnyelse. Jag tar avstånd från de domedagsprofetior beträffande den offentliga sektorn som ibland kommer till uttryck också från den här talarstolen. Den offentliga sektorn är en viktig motor för den industriella utvecklingen. Ta t.ex. energiforskningen! Det är mot bakgrund av den offentliga sektorns betydelse som den förra trepartiregeringen satsade så hårt på energiforskningen. Det är också därför som vi även nu satsar både på nya projekt och på nya metoder inom energiforskningsområdet. Dessa satsningar hänför sig i stor utsträckning till besparingar just inom den offentliga sektorn. Däremot måste jag säga att jag inte tror på socialdemokratins ofta upprepade krav på heltäckande utvecklingsprogram eller planer. Erfarenheten av de industripolitiska åtgärderna under senare år visar att heltäckande planer bara fördröjer en nödvändig utveckling och att de har en benägenhet att flytta ansvaret från företagen, från direktionsrum och bolagsstämmor. till samhällsorgan, vilket får olyckliga konsekvenser både finansiellt och ansvarsmässigt. Planeringen måste, om den skall vara meningsfull, gå hand i hand med ansvaret för verkställigheten. Det måste till en ansvarsfördelning, så att inte planeringen i näringslivet ligger på en instans och verkställigheten på en annan. Det är faktiskt inte möjligt att med utsikt till framgång driva en sådan linje. Thage Peterson frågar varför vi inte har satt fart på några utvecklingsprojekt inom gummiindustrin. Jag vill till detta säga att sådana har diskuterats parallellt med övriga frågor i anslutning till krisen inom industrin, men vi måste ju ha marknadsförutsättningar för utvecklingsprojekten, och vi måste ha företag som är villiga att satsa på dem. Inom bilindustrin har vi konkret satsat på utvecklingsprojekt. Volvos nya, ytterst intressanta svänghjulsbuss är ett projekt där industrifonden gått in. Vi diskuterar nya motorer och andra komponenter som innebär en väsentlig utveckling och en förstärkning av svensk bilindustri, och där är samhället berett att gå in. Beträffande den manuella glasindustrin, som Thage Peterson också berörde, vill jag säga att det inom kort kommer att läggas fram en proposition om denna. Vi har avvaktat den utredning som statens industriverk har gjort, och sedan denna nu remissbehandlats kommer det som sagt att läggas en proposition på riksdagens bord, så vi kanske får tillfälle att diskutera frågan då. För skogsindustrin är situationen densamma. Här pågår utredningar och förhandlingar, och en proposition kommer att föreläggas riksdagen under vintern. Jag har tidigare sagt — och det vill jag gärna referera till här — att vi kommer att få en bra struktur när det gäller skogsindustrin genom de fortlöpande förhandlingsinsatser som gjorts. Hade vi där haft en heltäckande planering, skulle mycket av vad som nu sker ha bundits upp. Många av de beställningar till svensk verkstadsindustri som detta i sin tur skall generera skulle onödigtvis ha fördröjts. Här måste man ta hänsyn till utvecklingen i ett fortlöpande skede. När det gäller råvarusituationen är jag litet mer optimistisk än Thage Peterson. Jag tror att problemen på det området kommer att lösa sig. Thage Peterson anför att en ökad samhällskontroll av prisutvecklingen skulle vara ett medel att garantera skogsindustrins råvaruförsörjning, men då tror jag att han på nytt har spelats ett spratt av sin planhushållarfilosofi. Jag tror inte att samhällskontroll av prisutvecklingen i och för sig innebär att skogen växer snabbare eller att man får bättre lönsamhet i uttaget ur skogsbruket, utan det vill trots allt till andra åtgärder för att klara detta, och sådana är vi beredda att vidta om inte skogsindustrin får den råvara den behöver. För att gå vidare i fråga om den värdering av industripolitiken som Thage Peterson gör vill jag beträffande SSAB säga att man där visserligen ännu inte har den marknadsandel vi har satt upp som mål, men jag ber Thage Peterson notera att den största investeringen i svensk industri hittills faktiskt är den som gjorts i tunnplåtverket i Domnarvet. Vi räknar med att SSAB, när detta är klart, kommer att få en väsentlig del av tunnplåtsmarknaden här i landet, vilket inte minst med tanke på bilindustrins och hushållsmaskinsindustrins utveckling är av stort intresse. När det då till sist gäller de aktuella frågorna, Öresundsvarvet och Spännarhyttan, vill jag först beträffande Spännarhyttan säga följande. Jag skulle vilja varna socialdemokratin för att exploatera oron på det lättfärdiga sätt som sker i fallet Spännarhyttan. Vi har sedan i november i fjol genomfört regelrätta undersökningar och förhandlingar beträffande en annan konstellation med avseende på Spännarhyttan. Det har inte funnits förutsättningar för detta. Skall man nu där ta på sitt ansvar att konservera någonting som inte har framtiden för sig, vilar ansvaret tungt på politikerna. Här borde det göras en kraftsamling för att se till att ägarna skapar alternativ sysselsättning. Socialdemokratin borde verkligen inte, som nu sker, exploatera oron bland de anställda utan samla sig till framåtriktade insatser för att skapa trygga arbeten i bygden. Likadant förhåller det sig egentligen med Öresundsvarvet. Jag tycker inte att det är riktigt korrekt av en framstående politiker som Thage Peterson att på detta sätt skylla på Svenska Varvs koncernledning beträffande det olyckliga riksdagsbeslutet i våras. Koncernledningen varnade för det beslut som riksdagsmajoriteten träffade, varnade för den löslighet som fanns i den långtidsplan som majoriteten hade som underlag för sitt beslut, varnade för den betydande överskattning av marknaden som låg i detta. Trots allt detta gick riksdagsmajoriteten med öppna ögon mot ett olyckligt beslut med allt vad det innebär av oro för varvsanställda, försenade satsningar på alternativ sysselsättning, försenade insatser för att diversifiera det ensidiga näringslivet i Landskrona osv. Här gäller det faktiskt att i samförstånd över partioch blockgränser försöka hitta en konstruktiv lösning, och här är jag också öppen för diskussioner om en realistisk framtid för Öresundsvarvets anställda.

Herr talman! Jag menar vad jag sade, nämligen att regeringen med sin ekonomiska politik ger vårt land en betydande ökning av arbetslösheten. Det sker genom att man vid tröskeln till en konjunkturnedgång ger en åtstramning i ekonomin. Vi har räknat fram effekterna av regeringens momshöjning, punktskattehöjningar och sparplan. Resultatet blir tiotusentals nya arbetslösa. Konjunkturinstitutet liksom också bankfolk har gjort liknande bedömningar. Alla spår en mycket hög arbetslöshet. Många har nämnt siffran 200 000. Till denna mycket höga arbetslöshet är inte regeringen oskyldig. Vi kritiserar inte regeringen och herr Åsling för att det gjordes satsningar inom stålbranschen. De var säkerligen nödvändiga. Däremot kritiserade vi att satsningarna skedde oplanerat och att det gjordes överbetalningar, i några fallt.o.m. dubbelbetalningar. Vi menade att man borde ha gått till väga på ett annat sätt och låtit även de anställda delta i denna strukturomdaning. När det gäller skogsråvaran är att märka att vi i höst har fått mycket stora prisökningar. Inom Södra Skogsägarnas område har prisökningarna varit så kraftiga att man har fog att säga att de statliga pengarna formligen rinner ur företaget för betalning till de privata skogsägarna för virket. Det kan inte vara rimligt. Herr Åsling! Arbetarrörelsen exploaterar verkligen inte oron i Spännar hyttan. Oron finns ju där hos människorna, den finns hemma hos de anställda och deras familjer. Den oron ökas av att landets industriminister säger att det är ASEA:s uppgift att klara detta, att det är ASEA:s problem och de anställdas problem. Finns det inte något lugnande besked att lämna till människorna i Spännarhyttan? Jag är medveten om att vi redan har diskuterat varvssituationen och att vi kanske också möts igen till nya diskussioner. Jag tog upp varvsfrågan utifrån den utgångspunkten att jag hävdar att riksdagsbeslutet om Öresundsvarvet följdes upp av fortsatt motstånd mot varvets existens. Jag hävdar att den kampanj som varvet varit utsatt för är ett nederlag för hela parlamentet. De många uttalandena från koncernledningens sida undergrävde med stor kraft varvets möjligheter. De anställda och de fackliga organisationerna kan samstämmigt intyga att koncernledningen inte gett varvet det stöd som var en förutsättning för att varvet skulle lyckas. Och, herr talman, lika litet som i våras har vi nu en fastlåst position i varvsfrågan. Jag vet att också Landskrona kommun och de fackliga organisationerna har en öppen inställning. Men liksom i våras kommer vi också nu att sätta sysselsättningsfrågan främst. Vi har våra tre handlingslinjer från i våras. Dem känner industriministern till.

Herr talman! Thage Peterson gör en något annan beskrivning nu när han talar om att den ekonomiska politiken, som den nu föreslås från regeringens sida, skulle innebära risker för ökad arbetslöshet. Det ligger i så fall i konjunkturutvecklingen. Men ansatsen, inriktningen, är ju att skapa utrymme för en ökad expansion inom industrisektorn. Och om vi inte lyckas med det kan man kanske anse att vi inte heller har lyckats återställa den svenska industrins konkurrenskraft i den takt vi skulle vilja. Men här menar jag att vi har ett gemensamt ansvar — politiker, arbetsmarknadens parter och industrin — för att nu verkligen värna om kostnadsutvecklingen, värna om konkurrenskraften, så att vi inte fortsätter att förlora marknadsandelar och så att vi också ökar vår konkurrenskraft internt, dvs. gentemot importen. Jag tycker att Thage Peterson skall vara försiktig med att på detta sätt föregripa en konjunkturutveckling. Här gäller det ändå att satsa på industrin, på investeringarna, så att vi får en tillväxt som kompenserar uppbromsningen i den offentliga sektorn. Men jag kan inte undgå att notera att vi f. n. har en mycket hög sysselsättning här i landet, genomsnittligt, och alltså ett mycket gott utgångsläge. När det sedan gäller satsningarna på stålindustrin säger Thage Peterson att han inte invänder mot dem. Det noterar jag med intresse. Men de blev för dyrbara, säger han. Jaså? Men om vi skulle ha följt det socialdemokratiska förslaget när det gällde bildandet av SSAB hade lösningarna blivit ännu dyrbarare. Ni ville t.ex. inte acceptera den ansvarsfördelning mellan enskilt och statligt kapital som blev ett faktum. Ni ville ha ett större statligt engagemang. Ni ville i realiteten — om man ser till substansen i förslaget — låta de privata företagen komma undan billigare och öka ansvarstagandet från När Thage Peterson sedan säger att de anställda borde ha fått vara med vill jag framhålla att hela processen vid bildandet av SSAB var sådan att facket spelade med i förhandlingarna som en i det närmaste likvärdig part. Det viktiga är emellertid att SSAB-satsningen nu ser ut att ha sin planerade gång, att den på sikt kommer att visa sig vara ett lyckosamt strukturdrag, att vi tack vare SSAB-satsningen har resurser och möjligheter att göra satsningen på t.ex. tunnplåtverket, att vi i dag kan säga oss att vi har den mest konkurrenskraftiga metallurgin i europeisk stålindustri etc. Här finns alltså positiva inslag som följd av den industripolitiska satsning som trepartiregeringen beslöt om 1977. När det gäller skogsråvaran och prisökningarna i syd var åtgärderna sannolikt nödvändiga av marknadsmässiga skäl för att få råvara till industrin. De framstår kanske som rätt starka med tanke på att man i ett tidigare skede hade ett relativt lågt virkespris. Jag tycker att slutsatsen, att de statliga pengarna — alltså det statliga aktiekapitalet — i Södra Skogsägarna bokstavligen rinner ut, är förhastad. Det är ju ändå så att det viktiga för en processindustri av den här karaktären är ett högt resursutnyttjande, och det förutsätter alltså en god råvarutillgång. Till sist vill jag beträffande de aktuella frågorna Spännarhyttan och Öresundsvarvet säga att det är angeläget i sådana strukturfrågor som Spännarhyttan representerar att man får en lugn debatt — en debatt som är framåtsyftande, som ser till de reella förutsättningarna.

Här har vi ett gemensamt ansvar. Jag är oroad av socialdemokratins sätt att just exploatera den mänskliga oron i sådana här sammanhang. Beträffande Öresundsvarvet vill jag framhålla att detta inte har varit utsatt för någon kampanj. Koncernledningen ifrågasatte den långtidsplan som man arbetade fram och det underlag som fanns i tecknade order. Det har ju visat sig att koncernledningen hade rätt i sina påpekanden, och det tycker jag att vi kan hålla Svenska Varvs koncernledning räkning för. Öresundsvarvet var inte föremål för någon kampanj, utan det var fråga om realistiska påpekanden beträffande de ekonomiska och marknadsekonomiska förutsättningarna.
Herr talman! När det gäller arbetslösheten är det så, herr Åsling, att den minskade orderingången till industrin och de minskade industriinvesteringarna innebär en ökad arbetslöshet. Industrins meddelanden om att man kommer att möta lågkonjunkturen med att inte producera mer än vad orderböckerna säger, att inte ha någon lagerproduktion utan i stället skära ner produktionen, betyder ju också ökad arbetslöshet. Vad gör då regeringen i denna situation, då konjunkturerna pekar nedåt? Jo, i denna situation gör regeringen en åtstramning i ekonomin, höjer momsen, höjer punktskatterna och lägger fram en sparplan. Effekterna av detta vid ingången till en lågkonjunktur innebär en ökad arbetslöshet. Detta kan inte herr Åsling eller regeringen komma ifrån. Det fulla ansvaret för en sådan arbetslöshetspolitik har den borgerliga trepartiregeringen. Industriministern återkommer till påståendet att arbetarrörelsen skulle exploatera oron i Spännarhyttan och på andra platser där man drabbas av arbetslöshet och otrygghet. Jag tycker detta är ett brutalt och illavarslande sätt att beskriva den oro som nu finns på hundratals platser och i tusentals familjer runt om i vårt land. Inte kan väl Nils Åsling förneka att de anställda i Spännarhyttan och deras familjer känner otrygghet inför framtiden? Det berättar de ju själva om. Säkerligen har de också försökt att få träffa industriministern för att kunna uttrycka den oron och framföra sina synpunkter med anledning av att de i dag lever i ovisshet inför framtiden. Detta i synnerhet som de upptäcker att vi har en regering som säger att den ingenting kan eller ingenting vill göra, utan bara hänvisar till företaget. Inte att undra på att detta föder vilsenhet och oro för framtiden! Det är riktigt att det fanns delade meningar om Öresundsvarvet: det har denna kammare upplevt. Men det förhållandet att koncernledningen före riksdagsbeslutet hade den ena eller andra uppfattningen är ju ingen legitimation för koncernledningen att efter riksdagsbeslutet fortsätta med sin kampanj mot Öresundsvarvet. Tyvärr besannades mina farhågor från riksdagsdebatten i juni. Regeringen och koncernledningen kunde inte smälta nederlaget i riksdagen utan fortsatte kampanjen mot varvet även efter det att riksdagsbeslutet hade fattats. Det är klart att det ständiga talet om nedläggning har försatt Öresundsvarvet i ett mycket svårt läge. Jag hävdar att sedan riksdagen fattat ett beslut i denna fråga är det regeringens uppgift att se till att koncernledningen fullföljer riksdagsbeslutet. Intill dess att ett nytt beslut har fattats skall det riksdagsbeslutet självfallet gälla.
Herr talman! När orderingången på exportmarknaden och även när marknaden inom landet är negativ, är det naturliga sättet att möta det läget att på allt sätt öka investeringarna. De under ett antal år eftersatta investeringarna i näringslivet är i första hand den rimliga balans man bör ha i den här konjunkturfasen. Därför föreslår regeringen nu en rad åtgärder och är beredd att återkomma med förslag om ytterligare åtgärder för att främja investeringarna. Det i och för sig mest angelägna i det läget är ju inte att öka expansionen i den offentliga konsumtionen, utan det viktiga är att öka industrins investeringar. Jag har på avstånd noga följt utvecklingen i Spännarhyttan, och jag kommer att vara där i morgon och träffa de anställda. Mitt omdöme, att socialdemokratin på ett anmärkningsvärt sätt exploaterar oro, står fast. Det är inte jag som är brutal i min attityd i det här sammanhanget. Jag har beskrivit ett förlopp som jag reagerar emot, eftersom jag vet vilken oro människorna där känner.

Här gäller det i stället att utgå från de realistiska förutsättningarna, se till att man kan hålla de enskilda arbetstagarna skadeslösa och trygga jobben och bygdens överlevnad men låta partitaktiska och propagandistiska skäl komma i andra hand. Vad Öresundsvarvet beträffar kan koncernledningen inte lastas för vad som skett. Svenska Varvs ledning har tvärtom i sin strukturplan varnat för övertro. Jag vill ytterligare en gång understryka vad jag sade tidigare, nämligen att man inte kan betrakta det som en kampanj av en ansvarig koncernledning, om den talar om hur det är och att pengarna är slut därför att man tagit ett antal förlustorder. Jag skullet.o.m. som ansvarigt statsråd vilja säga att det är koncernledningens skyldighet att säga som det är. Toleransen mot Öresundsvarvet för i varje fall tidigare förfaranden har varit nä överdrivet stor.

Detta beslutsunderlag var inte tillfredsställande. Man kanske bör dra viss lärdom av det för den fortsatta riksdagsbehandlingen av dylika ärenden. Som ansvarigt statsråd tycker jag att det blev en dyrköpt lärdom med tanke på de ekonomiska konsekvenser som det olyckliga riksdagsbeslutet beträffande Öresundsvarvet hade. Men detta är en annan sak. Nu gäller det att — naturligtvis med beaktande av riksdagsbeslutet —- försöka hitta en konstruktiv lösning för fortsättningen.

Herr talman! Dagens problem är många och välkända. De har f.ö. kommenterats ganska ingående här i dag. Det handlar om inflationen. om alltför låg lönsamhet och som följd därav alltför låga investeringar. Det handlar om ett högt skattetryck, speciellt vad jag vill kalla ”övertidsskatten” men som på ett litet luddigare s.k. officiellt språk kallas marginalskatten. Det handlar om ett högt ränteläge och om brist på arbetskraft i många företag. Det gäller vilda strejker på en hel del håll osv. Det här är mycket svåra och handfasta problem för näringslivet och inte minst för landets åtskilliga tiotusentals mindre och medelstora företag. Underskottet i bytesbalansen och budgetunderskottet är självfallet de stora problemen för regeringen. Det har i dag understrukits av åtskilliga statsråd och nu senast av industriministern. Situationen förvärras av att den internationella konjunkturnedgången nu börjar slå igenom också i vårt land. Ett litet land med en liten hemmamarknad kan aldrig nå högt välstånd om inte exporten kan hållas uppe. För Sveriges vidkommande går ungefär 50 26 av industriproduktionen på export. Därför är det skrämmande att vi nu tycks tappa marknadsandelar. Om man jämför vår export nu med den under de goda åren strax före den stora lönekostnadsexplosionen i mitten av 1970-talet, så finner man att vi förlorat ungefär 25 20 i marknadsandelar. Om vi hade kunnat bibehålla den konkurrenskraft vi hade före den stora löneexplosionen, hade vi definitivt inte haft något underskott i utrikeshandeln. Denna utveckling kan endast förklaras av att vi har ett alltför högt kostnadsläge och av att vår industriella kapacitet är för låg, vilket i sin tur beror på att den offentliga sektorn suger upp alltför mycket pengar och arbetskraft på näringslivets bekostnad. Med all respekt för den offentliga sektorn måste jag dock understryka att vi som nation inte kan leva av den. Vi kan exportera bilar, maskiner och kylskåp — och varför inte också nämna det handgjorda glaset, som här i dag har kommenterats med anledning av en utredning nyligen gjord av industriverket — men vi kan inte exportera exempelvis årslång föräldraledighet eller kommunala skrytanläggningar. Det går bara inte. Vi har, som jag nyss sade, ett högt kostnadsläge, och den bedömningen är väl alla överens om. En undersökning som gällde 1979 visar, att Sverige ligger på andra plats efter Belgien när det gäller de totala lönekostnaderna per timme, dvs. löner plus sociala kostnader. Detta är en del av förklaringen till våra förlorade marknadsandelar. En annan orsak till vår försämrade konkurrenskraft ligger givetvis i vårt stora oljeberoende. Varje höjning av oljepriserna — och en sådan måste komma efter de nu aktuella händelserna i Mellersta Östern — kommer att utsätta vår bytesbalans för ytterligare hårt tryck. Professor Ulf af Trolle har nyligen sagt att vi inte kan exportera oss ur underskottet i vår bytesbalans. Vi skulle behöva öka vår export med 1 miljon kylskåp eller mer än 150000 bilar för att klara oss ur krisen med bytesbalansen. Jag tror inte att man behöver vara professor, företagsdoktor eller företagare själv för att förstå att detta, inte minst med tanke på vårt höga kostnadsläge, är en omöjlighet. Grundorsakerna till våra bekymmer får vi söka fem år eller litet mer tillbaka i tiden, till den tid då debatten om vad man kallade övervinster blommade för fullt och då vi fick en löneexplosion ungefär samtidigt med den första oljechocken. Hade vi inte fått en borgerlig regering. kunde situationen ha blivit mycket svår redan för några år sedan. Men genom devalveringen lyckades faktiskt den första trepartiregeringen begränsa skadeverkningarna av denna löneutveckling. En annan orsak till våra bekymmer ligger också rätt långt tillbaka i tiden. Det är den svällande offentliga sektorn, som många här i dag har omnämnt. Det tycks tyvärr vara mycket svårt att få människor att förstå, att vi måste visa en viss återhållsamhet. I själva verket konsumerar vi, enligt vad som har räknats ut, som nation ungefär 105-106 96 av vad vi producerar. Det går så länge man kan låna pengar, till dyra räntor, och så länge som det finns långivare som har tilltro till låntagaren, och det har i varje fall till dags dato gällt för vårt land. Denna överkonsumtion — ett uttryck som jag tycker är mycket mer adekvat än det gamla talet om övervinster — beror inte på att vi alla till vardags lever något slags lyxliv. Den ligger i stället i hög grad inom den offentliga sektorn. Men när regeringen nu vill minska ökningstakten i den offentliga sektorn höjs ett veritabelt ramaskri från olika grupper i samhället över vad man kallar ”minskande social service”. Herr talman! Kan vi politiker inte övertyga allmänheten om att den måste acceptera behovet av sparsamhet, blir vår situation utomordentligt svår. Jag tror att människorna i gemen begriper att vi inte kan fortsätta att låna och samla på oss skulder som våra barn måste betala. De stora protesterna tycks mest vara arrangerade av den politiska oppositionen och den närstående grupper. När det gäller näringslivets höga kostnadsläge får man inte glömma bort de indirekta skatterna. Näringslivet har visserligen sluppit den allmänna arbetsgivaravgiften — vi kämpade i många år för att få bort den och lyckades till slut — men i stället har, som alla vet, de sociala kostnaderna stigit mycket. Naturligtvis kan man säga att löneskatter liksom moms ytterst får betalas av konsumenterna genom högre priser, men det finns en stor skillnad mellan moms och löneskatter. Momsen drabbar svenskproducerade varor och importvaror lika på hemmamarknaden och lyfts av vid exporten. Löneskatterna däremot drabbar främst svenskproducerade varor och lyfts inte av vid export. De verkar alltså diskriminerande på svenska varor både hemma och utomlands. Varje höjning av de indirekta skatterna och övriga kostnader för näringslivet är, jag upprepar det, ett steg bort från den devalvering som var en skyddsåtgärd mot löneexplosionen. Svenska löneskatter är till glädje endast för våra utländska konkurrenter och särskilt för dem som exporterar till Sverige och har funnit Sverige vara en intressant marknad. Löneskatter som inte direkt har med produktion och de anställdas trygghet att göra är helt enkelt en importstimulans. Den proms som oppositionen föreslår, dvs. en skatt på alla produktionsfaktorer, skulle i realiteten medföra ökad import, alltså just det som vi vill undvika. Herr talman! Jag tillåter mig att än en gång citera professor Ulf af Trolle. Han förklarade för en tid sedan att det avgörande hotet mot svensk industri var när kostnadsutvecklingen på arbetsmarknaden slog ihjäl det ena småföretaget efter det andra. Storföretagen måste i allt högre grad lämna de svenska underleverantörerna för att köpa sina s.k. insatsvaror från utlandet. Detta har kommenterats mycket i pressen, och man har undrat varför det ena stora företaget efter det andra slutar att gynna svensk småindustri och i stället vänder sig till utländska leverantörer. Det har påverkat inte bara vår bytesbalans utan också den dynamik som fanns och fortfarande i stor utsträ kning finns inom den mindre och medelstora företagsamheten. Det är beklagligt att många innovatörer, i dagens läge med höga övertidsskatter och höga arbetskostnader, föredrar att sälja licenser utomlands framför att starta produktion hemma. De tvingas helt enkelt att exportera sysselsättning. Det tycker jag att vi inte har råd med. Vissa stimulansåtgärder för den mindre företagsamheten vidtogs när den första trepartiregeringen kom med sitt s.k. småföretagarpaket. De mindre och medelstora företagarna runt om i landet väntar nu med spänning på den nya småföretagarproposition som regeringen har lovat skall komma till våren. Den är välkommen, och den behövs om landets småföretagare skall kunna klara sin situation. Skall vi kunna arbeta oss ur krisen behövs ökade investeringar och en oförändrad kostnadsnivå. Men investeringarna kan inte öka i önskvärd grad om inte företagen får tillräcklig lönsamhet. Jag tror att alla är överens med mig i det avseendet. Utvecklingen beror i hög grad på vad som händer i de kommande avtalsförhandlingarna. Det är oroande när man från LO-håll deklarerar att det inte går att få en ”lönerörelse med måttliga krav”, om inte inflationsskyddet när det gäller skatterna avskaffas. Statsmakterna varken kan eller bör blanda sig i avtalsförhandlingarna, men de kan måhända iaktta en högre grad av neutralitet än vid den senaste avtalsuppgörelsen. Den offentliga sektorn får inte än en gång gå före vid en avtalsuppgörelse. Uppgörelsen inom det hårt konkurrensutsatta näringslivet måste bli styrande också för den offentliga sektorn. Det är, herr talman, vår enda chans, om svenskt näringsliv och svensk företagsamhet skall ha en framtid.

Herr talman! Jag har ibland blivit anklagad för att vara hård när jag har ansett att regeringen bedriver en politik som ökar arbetslösheten och vidgar klyftorna i samhället. Man har undrat om jag verkligen menar att regeringen medvetet skulle gå in för att göra människor arbetslösa eller att klämma åt inkomstsvaga grupper. Den här frågan ställs nu på sin spets i samband med regeringens sparplan, tillsammans med den redan genomförda momshöjningen och i förlängningen i den skattedebatt och den avtalsrörelse som följer framöver. Låt mig därför förklara vad jag menar. Jag tror inte att det skulle vara regeringens syfte eller något slags ideologiskt mål att skapa arbetslöshet eller försämra för svaga grupper. Men vad jag tveklöst måste konstatera är att regeringen numera anser det mindre viktigt att klara dessa tidigare helt överordnade mål i politiken. Inför momshöjningen stod regeringen inför ett val som ingalunda var självklart. De flesta ekonomer, intressegrupper och oberoende bedömare delade inte regeringens mening att tidpunkten var lämplig för en åtstramning av den privata konsumtionen, bl.a. därför att den skulle leda till ökad arbetslöshet. Ändå valde regeringen att höja momsen. Det var inget tvång. De allra flesta förnekar att det var en klok åtgärd ens ur andra synpunkter. Slutsatsen kan bara bli en — regeringen valde att prioritera en tvivelaktig åtstramningspolitik framför en politik som syftar till att klara jobben, och det är utan tvivel ett direkt brott mot tesen att sysselsättningen är ett överordnat mål i politiken. Det andra exemplet gäller den sparplan som nu har lagts fram. Låt oss ett ögonblick bortse från frågan om det riktiga i att just nu spara 6 miljarder på att dra ner utgifter jämfört med möjligheten att till en del i stället skaffa sig ökade inkomster. Låt oss enbart titta på profilen i det sparpaket som nu har lagts fram och då framför allt på hur man drar ner transfereringarna. Då framstår det som fullt klart för var och en att de grupper som drabbas hårdast är grupper som ligger under den genomsnittliga standarden i Sverige. ”Men vi har ju ändå skyddat de sämst ställda grupperna”, försvarar sig regeringen, och hänvisar till skyddet för sjuka som behöver gå till läkaren eller köpa medicin mer än 15 gånger per år och till de pensionärer som bara har folkpension eller en mycket liten ATP. Men det är väl knappast något att berömma sig av. Hade man inte ens skyddat de grupperna hade det varit en fullkomlig skandal. Den skandalen var också mycket nära sin fullbordan när regeringen för tredje gången vägrade att höja arbetslöshetsersättningen. Hade man inte till sist vikit från den ståndpunkten hade omdömet ”reaktionärt” varit fullt befogat. Men faktum kvarstår — regeringen föredrar att urholka pensionerna, att dra ned det stöd till barnfamiljerna som livsmedelssubventionerna innebär, att nästan fördubbla kostnaderna för sjuka människors mediciner och läkarbesök m.m., framför att vidta mer rättvisa åtgärder. Ännu har vi inte sett var regeringens bostadspolitik hamnar, men farhågorna är stora för att det även där är redan hårt klämda hyresgäster som drabbas, medan bättre ställda grupper hålls skadeslösa. Jag sade i ett inlägg vid urtima riksmötet att det aldrig kommer att gå att klara krisen i samförstånd, om regeringen sätter fördelningspolitiken och sysselsättningen på undantag. ”I stället”, sade jag, ”måste politiken först och främst gå ut på att genomföra verkligt offensiva insatser för att stärka industrins ställning, få hjulen att rulla igen. Om man ändå måste vidta besparingsåtgärder och köpkraftsindragningar måste de i första hand genomföras fördelningspolitiskt rättvist”. Nu tvingas vi konstatera att i regeringens sparpaket finns en enda åtgärd som går i den riktningen — nämligen urholkningen av indexregleringen av skatterna. Och det handlar ju om en mindre korrigering av en orättvisa som regeringen själv tidigare har infört. För övrigt finns ingenting av den rättvisepolitik vi har efterlyst! Men det är inte bara rättvisesynpunkter som får t.ex. fackföreningsrörelsen att reagera mot regeringens politik. Det är också frågan om vad som faktiskt är ekonomiskt klokt. Vi har nu i drygt fyra år haft tre borgerliga regeringar som alla har talat om att vi måste arbeta oss ur krisen, stärka svensk industris ställning, producera mer osv. Ändå har samma regeringar i fyra år nu vägrat att vidta åtgärder som skulle verka i den riktning man talar om. Regeringen trodde att sänkta kostnader för företagen genom t.ex. devalveringar, slopade arbetsgivaravgifter och vädjanden till löntagarna om återhållsamma löneavtal skulle vara tillräckligt för att skapa expansion och investeringsvilja. Jag kan förstå om man trodde det första året, och kanske t. o .m. andra året.

Hur länge tänker regeringen änta på att dess ideologiskt grundade förhoppningar på marknaden och näringslivet skall sammanfalla med verkligheten? Vilka motiv är det som får regeringen att på väg in i en lågkonjunktur vidta åtgärder som ytterligare förstärker nedgången, som bidrar till att rusta ner vår industri och sänka kapacitetsutnyttjandet? Kan någon med handen på hjärtat verkligen hävda att de stabiliseringspolitiska effekterna av momshöjningen och den nu framlagda sparplanen är så stora att de uppväger risken för ökad arbetslöshet, risken för låg aktivitet i näringslivet genom en svag inhemsk efterfrågan och risken för en sänkt produktivitet och försämrad tillväxt genom låga investeringar? För mig är ekvationen orimlig — den går inte ihop. Detsamma gäller Gösta Bohmans resonemang om att man genom sparandet skall sänka efterfrågan på arbetskraft i den offentliga sektorn, så att den i stället skall kunna överföras till industrin. Men hur skall herr Bohman åstadkomma det i en nedåtgående konjunktur, när allt talar för att efterfrågan på arbetskraft i industrin kommer att minska? För varje dag som går får vi allt oftare höra talas om varsel om nedskärningar och permitteringar, och regeringen bidrar med sin egen politik till att skynda på den processen. Var ärlig, Gösta Bohman, och erkänn att för dem som nu förlorar sina jobb finns det inga andra jobb att få — och att det i den fortsatta nedgången kan ta åratal att skapa dem! Hur många som kommer att förlora sina jobb vet vi naturligtvis inte. LO-ekonomerna har varit snälla och talat om minst 40 000. Statens eget konjunkturinstitut talar om det dubbla eller det tredubbla antalet. Oavsett vilket, måste vi få ett svar på frågan — tänker regeringen göra något åt det eller bara sitta med armarna i kors och hoppas på marknadskrafterna och en ny högkonjunktur om några år? Kommer regeringen med något förslag om sysselsättningspolitiken? Har regeringen råd med nya 25-kronor och beredskapsarbeten? Eller tänker man nu låta politiken slå igenom i öppen arbetslöshet med urholkade arbetslöshetsersättningar och därmed ställa tiotusentals eller kanske hundratusentals i riskzonen för utslagning? Det är i det här läget vi nu skall driva en ny avtalsrörelse — mot bakgrund av en nedåtgående konjunktur, rekordartad inflation. fyra års reallönesänk ningar och en fördelningspolitiskt orättvis svångremspolitik. Det är, måste jag säga, ingen lätt uppgift. Trots det är jag beredd att påstå att vi kan acceptera återhållsamhet under vissa förutsättningar. Däremot kommer vi aldrig — inte under några förhållanden — att acceptera både total återhållsamhet och en orättvis fördelningsprofil. Om regeringen har haft den förhoppningen, kan den slå den ur hågen. Mot en sådan politik kommer fackföreningsrörelsen att ta strid. Det innebär alltså att villkoret för återhållsamhet är en rättvis fördelningspolitik, och att de resurser som skapas för företagen genom denna återhållsamhet verkligen används för att öka investeringarna, produktionen och på sikt sysselsättningen. Det är mot den bakgrunden man skall se våra krav inför avtalsrörelsen. Med en så hög inflation som vi nu har haft leder indexregleringen av skatteskalorna till att höginkomsttagare klarar sin standard med små lönehöjningar, medan låginkomsttagare måste få mycket höga lönehöjningar för att klara sin inkomst efter skatt. Dessa fakta har vi presenterat siffror på, och regeringen har inte kunnat förneka riktigheten av den redovisningen. Alltså: med den fördelningspolitiska profil som en bibehållen indexreglering ger — jag är ledsen, Erik Hovhammar — tvingar man LO att kräva höga nominella löneökningar. Herr talman!

Regeringen måste utforma ett rejält program för att sätta stopp för rekordinflationen. Regeringen måste vidta åtgärder för att garantera att de vinsterssom uppstår genom återhållsamheten används för produktiva investeringar och att företagen inte, som de gjorde tidigare, nöjer sig med att höja sina exportpriser för att förbättra sin egen finansiella situation. Vi accepterar inte en gång till att företagens vinster ökar kraftigt men ändå inte används för att bygga ut produktionskapaciteten och öka exporten. Regeringen måste vidta åtgärder för att förhindra att vi får en våldsam ökning av den öppna arbetslösheten. Herr talman! Med de villkoren uppfyllda är Landsorganisationen och dess förbund beredda att acceptera lönemässig återhållsamhet — inte annars!

Herr talman! Tillåt mig något kommentera Gunnar Nilssons inlägg i debatten. Först skulle jag vilja betona vad jag sade i mitt replikskifte med Thage Peterson: Det är en självklarhet att regeringen, med de ambitioner vi har och som avspeglar sig i att vi f.n. har flera sysselsatta på svensk arbetsmarknad än någon gång tidigare, aldrig medvetet går in i en politik för att äventyra sysselsättningen. Men när man bedömer åtgärder som genom förs inom ramen för stabiliseringspolitiken måste man ändå anlägga ett litet mera långsiktigt perspektiv än det som Gunnar Nilsson nu har. Det är klart att momshöjningen har vissa negativa effekter. Säg den stabiliseringspolitiska insats som inte har också negativa effekter. Men vad är vi ute efter? Jo, i ett skede när vi har ett otillständigt stort budgetunderskott, om jag så får säga, och ett växande bytesbalansunderskott har vi ändå sett till att vi på lång sikt skapar en samhällsekonomi som ger underlag för en ökad industriproduktion. Det är den enda väg vi har ut ur den ekonomiska situation vi befinner oss i. Då får man kortsiktigt också vara beredd till vissa uppoffringar, till att alla insatser kanske inte är så välanpassade utifrån det kortsiktiga perspektivet som man skulle önska. Vi måste i detta skede kunna kräva att även arbetsmarknadens parter anlägger ett litet långsiktigare perspektiv än det mest näraliggande. Dessutom har ju regeringen genom sina samtal med arbetsmarknadens parter visat sin beredvillighet till diskussion också om fördelningspolitiskt väsentliga inslag i t.ex. skattepolitiken. Jag tycker nog att Gunnar Nilsson avgav ett något förhastat omdöme när han sade att profilen i transfereringarna inte är fördelningspolitiskt rättvis. Jag vill med skärpa understryka att strävan att ta långtgående fördelningspolitiska hänsyn har varit vägledande för regeringens dispositioner också i åtgärdspaketet. Till sist vill jag instämma i vad Gunnar Nilsson sade om den höga prioritet insatser från samhällets sida måste ha när det gäller investeringarna i industrin. Vi måste nu få till stånd ett läge där industrin verkligen utnyttjar lågkonjunkturen för investeringar, så att vi den vägen också kan kompensera en del av den sysselsättning som faller bort genom att lågkonjunkturen innebär en minskad orderingång. Men vi skall ha klart för oss att benägenheten till investeringar är mycket beroende av industrins marknadsförväntningar, den svenska industrins konkurrenskraft. Till sist är det kostnadsläget och våra möjligheter att återerövra andelar på exportmarknaderna som är styrande för investeringarna. Det är en i och för sig ganska krävande uppgift vi har framrör oss. Det viktiga är att vi ser problemen i ett något mer långsiktigt perspektiv. Om jag utifrån min utsiktspunkt som industriminister skulle våga mig på en gissning, så skulle den lyda: Lyckas vi bara hävda vår konkurrenskraft, finns det utifrån den industriella potentialen och de tekniska och kommersiella förutsättningarna mycket goda möjligheter att vi också kommer till rätta med de samhällsekonomiska problemen. Men det förutsätter — det understryker jag ännu en gång — ett mer långsiktigt betraktelsesätt på stabiliseringspolitikens olika inslag än det som Gunnar Nilsson nyss gav uttryck för.

Herr talman! Jag konstaterade i mitt inlägg att det övergripande målet, som det politiskt egentligen inte har rått några delade uppfattningar om, är att vi skall upprätthålla sysselsättningen. Jag konstaterade vidare att jag nu bara kan dra den slutsatsen att regeringen menar att det målet i dagsläget ändå måste bedömas som mindre viktigt. Jag är faktiskt styrkt i uppfattningen att det var en riktig slutsats efter att nu ha lyssnat på industriministern. Om man försöker lösa problemen i det långsiktiga perspektivet — hur långsiktigt det är vet jag inte — är det klart att man i dagsläget måste acceptera exempelvis en ökad arbetslöshet, säger industriministern. Det vore intressant att få veta vad det är för långsiktigt perspektiv som regeringen nu arbetar med. Efter att ha studerat exempelvis vad som har hänt från det att vi startade avtalsrörelsen 1979 fram till dags dato är nämligen min uppfattning den att regeringen har fört en kvartalspolitik. Därför vore det bra om vi nu kunde lita på industriministerns besked när han talar om det långsiktiga perspektivet. Jag tror emellertid inte att han menade så mycket. Så småningom kom han ju fram till det vanliga, nämligen att det är de s.k. marknadsförväntningarna som är avgörande för vilka investeringar som kommer till stånd. Det är således fortfarande marknadskrafterna som skall rätta till det här. Då frågar jag: Vilken roll kan marknadskrafterna spela i det långsiktiga perspektiv som industriministern här försöker ge utfästelser om?

Herr talman! Gunnar Nilsson klagade över att vi har infört en moms. Det hari debatten här i dag motiverats varför denna moms ansågs nödvändig från regeringens sida. Jag behöver därför inte närmare gå in på den problematiken. Men det skall väl också i sanningens namn sägas — vi har kommenterat det litet grand tidigare i dag — att en moms drabbar svenska och importerade varor lika. Och en mycket viktig sak är att när man exporterar varor så lyfter man av den här momsen. Däremot innebär den proms som föreslås ifrån socialdemokratiskt håll i verkligheten en ökad import. Den är importstimulerande — det är alltså skillnaden. Och den tycker jag är ganska stor. Gunnar Nilsson sade också att för dem som förlorar sina jobb vidare finns det inga nya arbeten att få. Det är väl sant och riktigt i många delar av vårt land, men det finns också regioner där det fattas folk. Ta exempelvis Gunnar Nilssons och mitt eget hemlän, Kronobergs län, där man t.ex. i Ljungby och Växjö efterfrågar svetsare och metallarbetare. I Landskronaregionen finns det av kända skäl gott om den kategorin yrkesfolk. Men det är ingen som vill flytta. Därför vill jag fråga Gunnar Nilsson: Eftersom detta är ett faktum, kan man inte tänka sig att det från LO:s sida görs mer för att få en större rörlighet bland de anställda? Jag tror att det i många fall skulle innebära att vi hade större chanser att satsa på utvecklingsbar industri än vad som f.n. är förhållandet. Jag noterade också, herr talman, att Gunnar Nilsson sade att vi kan acceptera en viss återhållsamhet i år. Det har också sagts tidigare i debatten häri dag, bl.a. av Olof Palme, att reallönehöjningarna nu är begränsade. Jag tycker det är ett viktigt konstaterande. Men samtidigt hör vi ibland från LO-håll att om inte indexregleringen slopas, så vill man ha betydande lönehöjningar— det har nämnts siffror på ända upp till 12 26. Vi har också fått reda på — senast i en TV-debatt i går — att för 1981 är redan 7 96 intecknade innan man börjar diskutera löner och avtal. Jag skulle vilja säga till Gunnar Nilsson: Lägger man samman 12 20 och 7 Jo, så blir det 19 20. Den ekvationen går ju inte ihop.

Herr talman! Sysselsättningen skall naturligtvis upprätthållas med alla de medel som samhället har till sitt förfogande. Någon nedrustning i den beredskapen kan jag självfallet inte acceptera. Det är f. ö. betecknande att Gunnar Nilssons partibroder Thage Peterson anklagade mig för att tidigare av sysselsättningsskäl ha öst ut pengar, som han uttryckte det. Det är självklart att alla de insatser man kan mobilisera för att hålla sysselsättningen uppe skall göras, men frågan är: Kan man helt göra sig fri från konjunkturberoendet i ett land som Sverige, som exporterar mellan 40 och 50 26 av sin industriproduktion? I början av 1970-talet åkte vi ju i konjunkturhänseende bergoch dalbana, och vintern 1971-1972 hade vi en rekordstor arbetslöshet. Denna utgjorde naturligtvis en påfrestning för svensk arbetsmarknad, och man bör göra allt man kan för att undvika en sådan. Jag vill fråga på vilket sätt Gunnar Nilsson skulle vilja göra oss oberoende av marknadsförutsättningarna för exempelvis exportindustrin. Är det ett nytt lagerstödssystem som föresvävar honom? Det vore intressant att få detta klarlagt här. Den sista överbryggningspolitiken i det syftet fick ju dess värre rätt långtgående och beklagliga konsekvenser för den industriella utvecklingen här i landet. Det vore som sagt intressant att få klarlagt vad Gunnar Nilsson avser när han talar om att marknadsförväntningar och marknadsutveckling inte skall tillåtas vara styrande för eller slå igenom på investeringsaktiviteten i näringslivet. Är det någon ny modell av styrsystem som Gunnar Nilsson skulle vilja föra in i näringslivet? Sedan skulle jag vilja påstå att regeringens åtgärdsprogram i hela sin inriktning är långsiktigt. Det är stabiliseringspolitiskt. Åtgärdsprogrammet är en dementi på Gunnar Nilssons påstående att regeringen hänger sig åt kvartalspolitik. Regeringen har i programmet visat att den är beredd till samlade grepp för att stabilisera samhällsekonomin, och de samlade greppen är ju långsiktiga och måste värderas utifrån den synpunkten. Som inslag i stabiliseringspolitiken är de också en nödvändighet för att man på sikt skall kunna garantera sysselsättning och välståndsutveckling i landet, något som jag föreställer mig att också Gunnar Nilsson har en viss känsla för. Det är ju framför allt genom att nu vidta de nödvändiga ekonomiskt-politiska åtgärderna som vi på sikt skall kunna säkra jobben i svenskt näringsliv.

Herr talman! Erik Hovhammar redovisade motiven för att höja momsen. Men det gör inte saken bättre. Erik Hovhammar vet att den enda punkt som Svenska arbetsgivareföreningen och LO har varit överens om på länge var det faktum att tidpunkten för detta var olycklig. Vi har också noterat att det var bra att Arbetsgivareföreningen och LO var överens på just denna grundläggande punkt, och som jag sade i mitt förra anförande fanns det en lång rad ekonomer och andra som hade precis samma uppfattning. Det sades också att LO borde medverka till att man fick till stånd en större rörlighet i fråga om arbetskraften. Ibland har man stora förhoppningar på vad LO skall göra och på hur aktiv LO skall vara i olika avseenden. Men jag vill påminna om att man så sent som på 1960-talet skyllde arbetskraftens rörlighet helt och hållet på Landsorganisationen. Nej, Erik Hovhammar, det måste nog till litet mera än att bara hysa förhoppningar på att LO skall göra någonting i fråga om arbetskraften. Så enkelt fungerar det inte. Vidare har Erik Hovhammar hört talas om att det skulle begäras 12 90 löneökningar. Faktum är ju att regeringen och Landsorganisationen är överens om att det behövs 12 96 löneökning för att låginkomsttagarna skall få precis samma utslag som höginkomsttagarna när det gäller bibehållen inkomst efter skatt. Det är ett rent matematiskt exempel. Det har inte så mycket att göra med var kraven slutligen kommer att ligga, vilket helt och hållet beror på hur skatteomläggningen kommer att se ut. De 12 96 skall således kopplas till en indexreglerad skatteskala, varvid man f. ö. inte gör någonting. Ingen skulle vara så glad som jag, om det är riktigt som industriministern säger att man skall börja med en långtidsplanering. Alla de åtgärder som ni föreslår skall vara ett led i denna. Till detta kan man säga att det finns företrädare för regeringen som nu är ute och i halvkvävda ordalag talar om att momsen eventuellt skall dras tillbaka till våren. Är detta ett led i denna långsiktiga politik? Nej, det är ett led i den kvartalspolitik som ni har fört och som jag, om jag hade tid, skulle kunna gå närmare in på. Det gäller åtgärder som vidtogs på hösten 1979, på våren 1980 och tre månader efter det att uppgörelsen var klar. Detta är kvartalspolitik, herr industriminister. När ni nu redan har börjat diskutera att man inom en nära framtid eventuellt skall släppa på momsen är det ett led i denna politik.
Herr talman! Jag kan hålla med Gunnar Nilsson om att det måhända hade varit lyckligare om momsen höjts tidigare och inte nu när vi står inför en lågkonjunktur.

Avslutningsvis vill jag beträffande lönerna säga att jag utgår ifrån att man den här gången agerar på ett annorlunda sätt än i den senaste avtalsrörelsen. Den offentliga sektorn får inte bli löneledande. Jag tror att det är viktigt att avtalet blir sådant att sysselsättningen kan stimuleras och därmed ökas lönsamheten också inom näringslivet. Förutsättningen för trygga arbeten är ju att vi har företag som går med vinst, vilket jag tror att Gunnar Nilsson och jag är helt ense om. Fördelningen är en annan sak. Det är en fråga mellan arbetsmarknadens parter.
Herr talman! Debattinlägg om skatteanpassning från konjunkturpolitiska synpunkter, i detta sammanhang momssänkning, har jag ingen anledning att kommentera här. Av de diskussioner som äger rum förstår jag att inte heller Gunnar Nilsson är främmande för att man använder skattepolitiken av konjunkturpolitiska skäl. Man behöver av den anledningen inte hänge sig åt någon kvartalspolitik. Enligt min uppfattning kan man inte bedriva ekonomisk politik som kvartalspolitik, i synnerhet inte nu. Nu fordras det en mer långsiktig och medveten stabiliseringspolitik med hänsyn till de förhållanden vi har på bytesbalansoch budgetunderskottssidan och med hänsyn till önskvärdheten av att fastlägga den ekonomiska politikens principer som underlag för investeringsbeslut i näringslivet. Därför kan jag försäkra Gunnar Nilsson att i varje fall jag för min del företräder en långsiktig och medveten stabiliseringspolitik, som innebär att näringslivet har underlag för de investeringsbeslut som det nu är så angeläget att främja. Vi måste, och där har vi alltså ett gemensamt ansvar, se till att svensk industri fortsätter den förnyelseprocess som på skilda sätt har påbörjats. Får jag sedan säga att det är synd att den här debatten inte kunde fortsätta. Jag är nämligen uppriktigt nyfiken på hur Gunnar Nilssons recept för att slippa få ett genomslag av konjunkturutvecklingen på exportindustrin skulle se ut. Men vi kan möjligen fortsätta diskussionen inför annat forum.

Herr talman! Det kan kanske vara lägligt att inleda denna kvällsdebatt med att citera vad statsminister Thorbjörn Fälldin inledningsvis skriver i det framlagda förslaget om sparplan: ”Levnadsstandarden i Sverige är en av de högsta i världen men den upprätthålls i dag till väsentlig del genom stor utlandsupplåning. Vi konsumerar -— privat och genom offentlig konsumtion — mer än vi producerar. Skillnaden uppgår till närmare 500 kr. i månaden per hushåll. Denna utveckling måste brytas. Det kräver insatser av regering och riksdag, kommuner och landsting och av arbetsmarknadens parter. Vi måste kort sagt vara beredda att anpassa vår totala konsumtion till det utrymme som kan skapas genom ökad produktion. Den uppgiften måste angripas på två sätt. Vi måste vara återhållsamma med att öka vår konsumtion. Vi måste avsätta mer av varje års resurstillväxt till sparande för investeringar. Endast genom att på det sättet satsa på framtiden kan vi lägga en säker grund för fortsatt välfärd och tryggad sysselsättning. Vi skall arbeta oss ut ur dagens problem.” Jag tycker att det är värdefullt att få detta noterat i kammarens protokoll som en inledning till kvällens debatt. Jag vill starkt understryka vad som här sägs. Sparplanen syftar således till att minska överkonsumtionen och minska budgetgapet i statens finanser. Den syftar också till att styra resurserna till investeringar i industrin. Den kraftigaste kritiken som från socialdemokratiskt håll och även från vpk riktas mot sparplanen är att man anser att de föreslagna åtgärderna skulle leda till ökad arbetslöshet. Men det är givetvis inte meningen att det skall ske en åtstramning bara för att man därmed skulle få arbetslöshet, utan det viktiga är ju att man överför resurserna till ny sysselsättning och framför allt inriktar sig på exportindustrin och den industri som konkurrerar med importen. Jag vill erinra om vad professor Assar Lindbeck, socialdemokrat, sade i gårdagens program Pejling i TV 1. Han sade på en direkt fråga att det inte finns några möjligheter i längden att låna i utlandet för att uppehålla en konsumtion. Det finns alltså gränser för statens möjligheter att skaffa pengar för att uppehålla en konsumtion bara för sysselsättningens skull. Jag vill också erinra om att om man skall stimulera konsumtionen så finns det en risk för att man styr industrin i fel riktning. Vi har i detta land en exportandel från industrin som närmar sig 50 76. Det är mycket angeläget att vi kan öka den andelen i stället för att minska den. Om vi stimulerar konsumtionen kan vi därmed förhindra en ökning av den angelägna exporten. I sparplanen omnämns en rad åtgärder som kommer att preciseras senare. Det är bl.a. stimulansåtgärder för att öka sparandet och på så sätt att det inriktas mot företagens försörjning med riskkapital. F. n. går bara 3 96 av hushållens sparande till aktier och andelar i näringslivet, medan hushållens sparande t.ex. i bostäder är 20 26 och i bankmedel även är ca 20 96. Man aviserar vidare ökade möjligheter för fjärde AP-fonden att satsa riskkapital i näringslivet. Man aviserar skattepolitiska åtgärder för att stimulera en satsning på främst de mindre och medelstora företagen. Det talas också om att öka satsningen på forskning och utveckling. Det här är också ett område där under dagens debatt kritik har kommit från socialdemokratiskt håll. Man menar att regeringen har varit passiv när det gäller forskning och utveckling. Det verkliga förhållandet är att vi under innevarande budgetår har en mycket kraftig ökning på mellan 400 och 500 miljoner på just detta område. Nyutkommen statistik visar ju att Sverige ligger bland de främsta länderna i världen när det gäller att satsa på forskning och utveckling inom industrin. Vidare kommer förslag om att investeringsfonderna fritt skall kunna användas för investeringar inom den konkurrensutsatta företagssektorn. Återigen kommer det att lämnas bidrag till investeringar i maskiner och byggnader. Sparplanen omfattar också en del andra åtgärder. Det här är givetvis mycket viktiga inslag i sparplanen, vilka syftar, som har sagts, till att minska ökningstakten i konsumtionen för att man i stället skall kunna satsa mer på angelägna industriinvesteringar. Frågan är ändå om det här är tillräckligt för att man skall dels kunna möta den annalkande konjunkturnedgång som vi kan skönja, dels motverka den sysselsättningsminskning som i några fall givetvis kommer att ske genom ingrepp i enlighet med sparplanen. Det finns skäl, enligt min mening, att fortlöpande överväga vilka kompletterande åtgärder man ytterligare kan föreslå. Jag vill gärna nämna några områden som jag anser det vara väldigt viktigt att ta upp i det sammanhanget. Det gäller först och främst ränteoch valutafrågorna. Den höga räntenivån är f. n. ett utomordentligt svårt hinder för nya investeringar. Lönsamheten i näringslivet räcker i många fall inte till för att klara det höga ränteläge som vi nu har. När det gäller möjligheterna att återvinna marknadsandelar ute på världsmarknaden spelar ju valutafrågorna en väsentlig roll. Jag tror att det fordras den allra största uppmärksamhet och beredskap för åtgärder på det här området för att möjliggöra en ökad industriexport från vårt land. Vi måste också öka exportstimulanserna. Vi måste i ökad utsträckning satsa på att bredda exportmöjligheterna till att gälla fler företag i det här landet, och vi måste utöka marknadsföringen i utlandet för att få en ökad export. Jag tror att det är en investering som kommer att ge återbäring. Vi måste vidare undanröja flaskhalsarna för den framgångsrika industrin. Det finns ju ändå industrier som fortfarande arbetar med full kapacitet men som möter hinder bl.a. därför att man inte kan fylla luckorna med arbetskraft. Här måste, som jag ser det, åtgärder vidtas för att man skall kunna fylla de lediga platserna. Det gäller att få människor som nu saknar jobb att gå över till industrin. Man måste kunna ordna med den utbildning och den introduktion som erfordras för att luckorna skall kunna fyllas. AMS har här en utomordentligt viktig uppgift, viktigare än många andra ting som AMS sysslar med. För de företag som arbetar intill kapacitetstaket och som kanske skulle kunna sälja mer gäller att de kan delegera en del av sin produktion till andra företag. Vi måste titta på underleverantörssystemet som skulle kunna möjliggöra för många mindre företag och underleverantörer att delta i den produktion som nu är lönsam och som har framgång på marknaden. I det sammanhanget spelar utvecklingsfonderna en betydande roll. Utvecklingsfonderna skapar ju också möjligheter till ny företagsamhet. De arbetar nu med olika områden, bl.a. — som jag nämnde — med underleverantörsfrågorna och även i viss mån med att bredda exportmöjligheterna. Enligt sparplanen skall utvecklingsfonderna under nästa budgetår inte få nya pengar för lån, utan man får leva så att säga på de pengar som flyter in — alltså genom avbetalningslån i fonderna och tidigare tilldelningar. Därtill kommer ökade möjligheter för garantilån. Jag tror att besparingar i viss mån kan vara en felriktad politik. Man borde ytterligare satsa på utvecklingsfonderna för att därmed möjliggöra en ökad expansion för många små och medelstora företag. Enligt min filosofi vore det riktigare att lägga över en del anslag från den verksamhet som innebär att sysselsätta människor som redan blivit arbetslösa till en verksamhet som förebygger arbetslöshet. Vi måste få ett samspel med industrin för att finna nya metoder och nya projekt som vi kan bygga upp framtidens industri med. Också det här tror jag är ett väldigt viktigt område. Att generellt hålla kostnadsutvecklingen nere är en strävan som vi måste följa med stor uppmärksamhet. Där krävs det stora ansträngningar för att nå en samsyn med dem som påverkar kostnadsutvecklingen på olika områden. Det gäller särskilt att behålla och utöka vår konkurrenskraft på utlandsmarknaden, som vi är så beroende av. Utomordentligt viktigt är det enligt min mening att poängtera den stora betydelse som företagen och näringslivet har när det gäller att lösa de obalansproblem som vi har i dag. Hos den stora allmänheten måste vi vinna förståelse för företagandets villkor och problem och för hur nödvändigt det är att vidta även sådana åtgärder som kanske inte är de populäraste men som är nödvändiga för att skapa utrymme för lönsamhet och expansionsförmåga i industrier och företag. Vi måste göra klart för allmänheten att skall vi kunna uppnå målsättningen arbete åt alla, så måste verksamheten i våra företag, i våra industrier, i jordbruket och i servicenäringarna utvecklas så att vi kan konkurrera med utlandet. Om vi vill upprätthålla en offentlig sektor med den service som vi eftersträvar måste vi också ha ett skatteunderlag som kan bära upp den verksamheten. Detta får vi endast om vi har ett livskraftigt näringsliv med god produktionsoch konkurrensförmåga. Min landshövding, Hans Hagnell i Gävleborgs län, brukar säga — modig socialdemokrat som han är — att det inte räcker med att öka den offentliga sektorn, utan att expansionen måste läggas i de producerande företagen. Vi kan ju inte exportera socialvårdare till Brasilien och köpa kaffe därifrån i stället, utan vi måste producera varor. Detta vill jag gärna instämma i. För att uppnå balans i utrikeshandeln och nedbringa såväl budgetunderskott som obalans i utrikeshandeln behöver vi en livskraftig industrioch företagssektor. Vi måste också informera om att ifall vi vill ha god sysselsättning och rimlig ekonomi i alla delar och regioner av vårt land, så måste vi ha en effektiv och expanderande företagsverksamhet. Alldeles särskild betydelse har där de mindre och medelstora företagen. En förutsättning för att driva regionalpolitik med bra resultat är att vi har företag som är starka nog och villiga att ställa upp. För konsumenternas möjligheter till ett allsidigt och rikt varuutbud är också ett livskraftigt näringsliv med många små företag den första förutsättningen. Enligt min mening måste vi arbeta för en industrioch näringspolitik som överensstämmer med centerns syn i de här frågorna: Vi måste skapa en positiv näringsmiljö och en industripolitik som bygger på decentralisering. Resurserna skall fördelas över hela landet. Vi måste ha en industripolitik som tar hänsyn till våra begränsade resurser. Vi måste vidare få en bättre hushållning med våra resurser även vad gäller industripolitiken. Vi måste vinna de unga människornas intresse för att etablera sig som företagare och för att jobba i näringsliv och i företag. En mycket viktig uppgift är att hitta vägar till allmänheten med den information som är nödvändig för att den skall förstå företagandets problem och villkor samt betydelsen och vikten av att man måste vidta åtgärder som stärker näringslivets tillväxt och utveckling. Vi vill därför inom centern få till stånd en informationsoffensiv om de verkliga förhållandena i svenskt näringsliv och om dess utvecklingsmöjligheter. En arbetsgrupp i partiet har pekat på flera tänkbara åtgärder. Jag vill här bara nämna att många olika parter har ett stort ansvar. Sålunda har staten ansvaret för att med sina organ, sådana som SIND -— statens industriverk —, långtidsutredningen och konjunkturinstitutet, ta fram viktiga uppgifter. Men Nr 8 man måste också se till att de kommer ut till allmänheten på ett sådant sätt att Onsdagen den allmänheten också förstår dem. Arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbets 15 oktober 1980 nämnden är andra organ som säkert kan informera om många viktiga frågor från den praktiska verksamheten. Allmänpolitisk Vi har massmedia, som givetvis har ett avgörande ansvar i det här — debatt sammanhanget. Pejling i går kväll nämnde jag nyss, och det anser jag vara ett bra program. Det finns andra, t.ex. Ekonomiska klubben och Jobbet i riksradion, som jag gärna vill rekommendera. Men jag tycker att sådana program skulle kunna mångfaldigas och komplettera Dagens eko samt TV:s Rapport och Aktuellt. Vi behöver ett faktamaterial, som belyser skeendet och dagens händelser. Jag tror att det är viktigt och nödvändigt. Vi har utvecklingsfonder och banker som har en viktig uppgift i detta sammanhang, och vi har framför allt skolan och utbildningsväsendet, som kan spela en väldigt stor roll. Vi måste också få fler delägare i näringslivet. Även det kan öka intresset för företagens betydelse och villkor. Herr talman! Ännu finns det inte skäl att tala om en kris när det gäller de enskilda människornas levnadsstandard. Vi har den högsta levnadsstandarden i världen. Fler människor än någonsin har arbete i detta land, och arbetslösheten är lägre än i de flesta andra länder. Men vi har en obalans som nu måste angripas, och vi måste ta till åtgärder för att bemästra de problemen. Frågan är om inte allmänheten inser att det här krävs kraftiga insatser av regering och riksdag. Jag tror att allmänheten kommer att förstå nödvändigheten av att det vidtas åtgärder som inte alltid är populära men som ändå är nödvändiga för att vi på litet längre sikt skall skapa en god sysselsättning och en säkrad ekonomi.

Herr talman! Jag skall inte gå in på de TV och radioprogam som jag tycker är bra, men Ekonomiska klubben, som nämndes nyss, frestas man att dra inför radionämnden praktiskt taget varje gång på grund av dess ensidiga borgerliga inriktning när det gäller de ekonomiska problemen. Jag tänker uppehålla mig kring utvecklingen i Mellansverige och i Bergslagen. Järnet bröt bygd, sade man när stora delar av Mellansverige befolkades. Bönder och torpare var de som först kom in i bergshanteringen, en utökad järnhantering skapade förutsättning för en ökad bosättning. Jordbruket kompletterades med bergshantering i samma takt som man upptäckte malmfyndigheterna. Smältgropar anlades men ersattes senare av ugnar och hyttor. Hyttorna blev större. Vattenkraften användes för att smida järnet i de hammare som är ursprunget till många av dagens industrier i Bergslagen. Mellansveriges historia är i stora drag bergshanteringens, vår äldsta industrigrens. Den har varit och är fortfarande den motor som gjort det möjligt att utveckla Sverige till en industrination. En annan faktor i den gynnsamma utvecklingen har varit hårt arbete och slit av gruvfolk och hyttfolk, trots utsugning och hårda levnadsförhällanden. 123 Efter hand har hanteringen rationaliserats och utvecklats för att nå högre effektivitet. Manufaktureringen av järnet har utökats, och flera industrier har anlagts. Arbetarklassen har stått för Kunnande och utveckling, trots att man många gånger fått lida under brukspatronernas godtycke och humör. Men man har hållit på sitt — man har kämpat för sitt bruk, och man har varit rädd om hyttan, sitt jobb och sin ort. Nu sitter herrarna i Stockholm och på andra orter där storfinansen huserar och är beredda att med ett penndrag utradera månghundraåriga kulturer i form av yrkeskunnande och industriella anläggningar. Nu är man beredd att i kapitalets internationella spel offra bruksbefolkningen på samma sätt som man offrar några bönder när man spelar schack. Det här kan vi inte acceptera. I dag kämpar de arbetande för att få bättre levnadsförhållanden. Man pekar på att man i detta tungt industrialiserade Mellansverige har lägre hushållsinkomster än i landet i övrigt. Man pekar på att kvinnor har lägre sysselsättningsgrad än kvinnor i landet i övrigt, men också på att de kvinnor som har jobb har lägre lön än andra kvinnor. I den här delen av landet har man också färre daghem än i landet i övrigt. Man har också färre statligt anställda, och andelen byråkrater i vid mening är mindre i den här delen av landet än i landet i övrigt. I den mellansvenska regionen är man alltså i högre grad verksam inom den tunga industrin än i landet i övrigt, och man kämpar för en vidareförädling av råvaran för att kunna bereda fler arbete. Det är nödvändigt för att ge kvinnor och ungdomar arbete och möjlighet att bo kvar på bruksorterna. För Bergslagen gäller genomgående att det har varit anställningsstopp inom industrin under stora delar av 1970-talet. Detta har betytt att ungdomar har tvingats ge sig av för att hitta jobb på annan ort eller har fått gå arbetslösa. Det har betytt att man inte kunnat tillföra industrin nya krafter, som får ta del av de äldres yrkeskunnande, och det är på lång sikt en allvarlig utveckling. Just som de arbetande står mitt uppe i kampen för att förbättra sina förhållanden kommer Wallenberg, Johnson, Klingspor, Stenbeck, Söderberg och allt vad de nu heter, med sina hot om inskränkningar och nedläggningar. Man säger till arbetarna som uppvaktar och demonstrerar för sin framtid: Vi har inte råd med er och era jobb — det förstår ni väl. Det säger man till arbetare som under århundraden har burit överklassen på sina axlar, som har gött den, fött den och underhållit den genom sitt arbete. Det är oerhört. Hoten duggar tätt. I Spännarhyttan, som det har talats mycket om här i kammaren, slåss man för livet. Man slåss för bergshanteringens framtid, för sina jobb och för sin hemorts vara eller inte vara. I Surahammar vet man att en nedläggning av stålverket betyder att bruket börjar plockas ner bit för bit. I Hallstahammar vet man inte hur det blir med bruket, dvs. handelsstålverket. Men på den andra stora industrin, Bulten, vet de anställda i alla fall att det blir fyradagarsvecka under ett halvår. I Nyby-Uddeholms-koncernen är det dags för inskränkningar. Likadant är det i Fagersta — det har vi fått höra på radion i dag — och i Avesta. Hotet mot Spännarhyttan ger också allvarliga inskränkningar i Guldsmedshyttan och förmodligen också nedläggningar i Stråssa gruvor. Detta kortsiktiga spel får oerhörda konsekvenser. Många fler exempel kan lämnas om en liknande utveckling i Mellansverige, detta vårt äldsta och mest industrialiserade gruvområde. Det är fråga om en utveckling som är gemensam för Norduppland, Närke, Gästrikland, Dalarna, Värmland, Västmanland och Sörmland. Alla dessa regioner berörs på ett eller annat sätt av inskränkningarna inom stålindustrin. Kapitalet håller nu på att avrusta industrin i Mellansverige. Man anpassar sig, som det heter, till konjunkturläget. Och så hoppas man att man när honungen åter börjar rinna skall ha bara de mest lönsamma bitarna kvar, dvs. mindre industrianläggningar, anpassade för att ge maximala profiter.

Det har andra intressen. Och, herr talman, det kanske allra värsta är att det tydligen inte intresserar regeringen heller. Det framgår av den senaste tidens utveckling. Industriministern har fått mycket skäll från de arbetande i den här regionen, och det har han gjort sig väl förtjänt av. Det är tydligt att vi i dag har en regering som helt följer den vanliga kapitalistiska vägen, dvs. att man när man ser att någon del av verksamheten drabbas av ekonomisk sjuka låter det gå till kallbrand — och sedan sågar av. Kapital och regering far fram med den mellansvenska industrin som om de vore ett slags medeltida fältskärer. De är ute med sågen och bara fimpar det som inte ser ut att vara lönsamt, och de är helt ovetande om att det finns en annan och bättre utveckling. Modeuttrycket är att man skall bli sin egen. Är det det som skall erbjudas masugnsarbetarna i Spännarhyttan? Skall de anlägga en egen masugn, eller vad menar man annars att de skall göra? Det finns en väg ut ur problemen. Det finns en väg att rädda Bergslagen, gruvorna, jobben och stålverken. Vägen är inte speciellt bekväm. Den är svårare än att ta till sågen — dvs. för regering och kapital. Men för folket är den väg som erbjuds vid sidan av den som i dag har etablerats den bästa. Varför händer inget — varför vill inte kapitalet vara med? Jo, därför att dessa framtidslösningar rör vid den privata makten. Sådana framtidslösningar gör det omöjligt för finansfamiljer att leva vidare genom utsugning och spekulation. Det är en socialistisk väg som bär framåt, i kamp mot kapitalintressena. Den vägen är naturligtvis obekväm för dem som i dag har arbetsfria inkomster och som i stället för att investera i industrin låter sina likvida medel gå ut på den grå marknaden till allehanda spekulationsobjekt och för dem som hellre investerar utomlands än i näringslivet här hemma. Bergslagens, stålindustrins, gruvornas och bruksorternas framtid är en maktfråga, ingenting annat. Och då är det ganska meningslöst att som industriministern gjorde före paus fösa kapitalet framför sig och säga att politikerna spekulerar i norbergsbornas oro — det är ingen fara, det ordnar sig nog med ersättningssysselsättning. Det hade varit intressant om industriministern hade varit här nu och talat om vilka maktmedel han har för att få ASEA att etablera tusentals jobb i Norbergstrakten om man lägger ned Spännarhyttan. Vad har industriministern att sätta emot, när ASEA har bestämt sig för att inte göra någonting? Det vore intressant att få veta det. Det fordras makt för att göra de nödvändiga investeringarna i de framtida stålverken med ny teknik, integrerad produktion med hög vidareförädling och med energisparande. Energi kan sparas genom att man minskar antalet uppvärmningar, får säkrare och jämnare flöden i verken och utnyttjar spillvärme för att värma upp bruksorterna. Det fordras makt för att få industrin att planera för råvaruförsörjningen så att vi inte får ett försämrat försörjningsläge och måste importera viktiga strategiska varor. g Det fordras makt för att komma åt anarkin. Flera olika företag skulle genom en planerad utveckling kunna få stor betydelse för framtiden. I sin rädsla för att avslöja affärshemligheter och i tron att just de till sist skall stå som segrare på det kapitalistiska slagfältet och ha lagt konkurrenterna under sig äventyrar de i stället framtiden för hela regioner. Samordning och utveckling — det är en maktfråga och ingenting annat. Med kapitalmakt förlorar folket. Med folkmakt tjänar befolkningen på utvecklingen. De arbetandes krav kan tillgodoses, Mellansverige skulle kunna fortsätta att leva. Vi måste förhindra att de privata intressena gör sig av med råvaruproducerande enheter och låter skattebetalarna ta över kostnaderna för arbetslöshet och stagnation. Den självsanering som privatintressena talar om är ingen självsanering av samhällets ekonomi utan en försämring av redan svåra förhållanden med stagnation och ökad arbetslöshet som följd. När det förr var strukturkriser inom jordoch skogsbruk, när man rationaliserade och alla inte kunde få jobbinom de näringarna, flyttade människorna in till industriorterna, kanske till den närmaste bruksorten eller till en stad, och fick jobb i industrin som var på utveckling. Men vart skall människorna flytta nu när industrin är på knä? Vart skall de ta vägen? Det finns ingen annan utväg än att utveckla den industri som finns, att lägga grunden för en sund framtid med de råvaror och det yrkeskunnande som vi har. Det talas om att vi skall exportera oss ur krisen. Och visst skall vi exportera. Vi skall exportera högförädlade varor som har ett högt förädlingsvärde och som inte kräver så enormt stor mängd energi i förhållande till vad vi tillverkar. Men vi skall då också exportera till länder som har en planerad utveckling och en tillväxt i sin ekonomi — till de socialistiska länderna, där man kan få långa och bra kontrakt som tryggar utvecklingen även i våra orter. Inga är så glada över socialistiska länder som industrimän när de efter långa förhandlingar har lyckats få långtidskontrakt. Då är socialismen minsann bra att ha. Men här hemma är den värdelös, det får man höra. Vi måste få till stånd en ändring på många av de områden som om de utvecklades skulle kunna utgöra en naturlig marknad för stålindustrin. Jag talade nyss om exporten, men jag menar att vi måste utveckla också hemmamarknaden för att vår industri skall få en rejäl grund att stå på. Jag tänker då på den alternativa energitekniken. Den kan utvecklas. Inom kollektivtrafiken finns enorma investeringsbehov — folk står ju på varandra på tågen, det vet vi som ofta är ute och reser. Också i industrin och i bostadsbyggandet behövs investeringar. Och det är genom sådana investeringar som vi kan skapa en marknad för basindustrin, för stålindustrin men också för andra basindustrier. Det är inte konstigt att det inte går åt någon grovplåt med nuvarande varvspolitik, och det är inte heller konstigt att man inte får avsättning för balkoch armeringsjärn när man inte bygger några bostäder. Någon räls lär väl inte heller läggas så länge man inte utvecklar järnvägarna, upprättar nya linjer eller lägger dubbelspår. Det är viktigt att komma ihåg att den borgerliga och kapitalistiska nedåtskruven i samhället drar undan marknad för basindustrierna. Vi måste få makt att planera och utveckla landet och utveckla basindustrierna. Vi måste få makt att sätta i gång detta tvärindustriella komplex, där den ena verksamheten ger en förutsättning för den andra, där vi kan bygga landet och där vi kan rädda Bergslagen. Folket i Mellansverige misstror sedan länge regeringen. Det finns alltså inga skäl för den att sitta kvar — den har inte folkets förtroende. Regeringen är i vägen för en utveckling av samhället på samma sätt som det ekonomiska systemet är i vägen. Det hämmar, förstelnar och skapar hopplöshet. Vi måste bryta den utvecklingen.

Herr talman! Jag tänker inte uppehålla mig vid Hans Peterssons i Hallstahammar anförande, men jag lade märke till att han hade lösningarna klara för hur man skall komma till rätta med den situation vi har i Sverige. Han framförde sitt recept på ett mycket självklart sätt, och jag gratulerar Hans Petersson till den starka tro han har. Jag har bara en känsla av att den inte riktigt håller i verkligheten. Han talade om att industrifolk alltid är glada när de kommer hem med ett kontrakt från öststaterna. Det är klart att vi är glada för kontrakt, men jag vill påminna om att det förekommit betydande svårigheter i kontakterna med vissa öststater då det gällt betalning för de varor som vi har levererat. Detta är sagt bara som ett litet påpekande. Herr talman! Det finns ett gammalt ordspråk som säger att det är lätt att vara generös när magen är mätt och ladorna fulla. Det är också betecknande att det var under de ekonomiskt starka åren som talet om regional rättvisa och utjämning hade sin starkaste klang.

Utifrån den grogrund som dessa ekonomiska och politiska intressen gav föddes den svenska regionalpolitiken. Den innebar att man med lokaliseringspolitiska styrmedel skulle utjämna de handikapp som exempelvis Norrland har i avstånd till marknaden och i klimatförhållandena. I kölvattnet på detta regionalpolitiska tänkande följde också förslaget om utlokaliseringen av vissa statliga verk och institutioner. När dessa förslag lades fram reagerade de som var anställda i dessa verksamheter med hetta och kraft. Vem minns inte demonstrationstågen fram till Sergels Torg och kraven på att de som bodde och arbetade i Stockholm och var rotade där inte skulle deporteras till någon norrländsk ödebygd — den fick heta Luleå, Umeå, Sundsvall eller något annat. Och faktiskt, vi norrlänningar hade förståelse för det starkaste skälet: man kan inte rycka upp människors rötter hur som helst och med dekret flytta dem kors och tvärs över landet. Det är en sanning också för dagen. Nu blev det väl så med den statliga utlokaliseringen att de som tog steget och flyttade ut i de flesta fall har funnit sig väl till rätta. Men väldigt många stannade kvar och fick andra arbeten i det stora utbud av offentliga tjänster som finns i Stockholmsregionen. Vad vi norrlänningar aldrig lyckats med, att skaka om och vända den politiska strävan som kallas flyttlasspolitik, det lyckades dessa utflyttningshotade stockholmare med. De var ju så många och så nära. Och det fattades ett principbeslut, övergripande och med stöd från alla partier. Det löd: I statlig utlokalisering skall endast nya verksamheter flyttas ut. Mot bakgrund av erfarenheterna från mitt eget hemlän anser jag detta vara en riktig målsättning för lokaliseringspolitiken, och mitt parti följer också denna linje: utlokaliseringar bör i första hand avse nya verksamheter. Jag vill i mitt anförande ta upp till granskning hur denna strävan lyckats, och jag gör det vid detta tillfälle av det skälet, att det när kärvare tider stundar för landet i stort är så lätt att glömma löftena till de områden som har det särskilt svårt. Man kan i sammanhanget göra en jämförelse med det nyvaknade opinionstrycket mot Sveriges hjälp till de fattiga folken på vår jord — det är samma egoism som här gör sig gällande. Om jag då tittar på hur lokaliseringen av ny offentlig verksamhet utfallit måste jag konstatera att det varit väldigt magert på den fronten. Undantaget finns kanske inom sektorn utbildning och forskning, där vi norrlänningar fått den största förståelsen. De satsningar som är gjorda i Norrland med Umeå Nr 8 universitet och högskolan i Luleå som mottagande institutioner har haft och får en växande betydelse i framtiden. Den forskning, utveckling och utbildning i bergsteknik, som nu bedrivs i Luleå, och i träteknik, som startats i Skellefteå, kommer att betyda mycket för norrländskt näringsliv. På Allmänpolitisk avdelningen allmänna tjänster har också utlokaliserats Tipstjänst och — debatt lottoverksamhet till Skellefteå, men i övrigt har det inte hänt särskilt mycket. Skälen till att man inte lägger nya verksamheter i norr är de gamla vanliga: Det är långt till tyngdpunkten i det administrativa Sverige, och man är rädd att inte kunna rekrytera kunnigt folk. Båda skälen är till stor del byggda på fördomar, och båda kan åtgärdas. Jag skall här nämna några objekt inom den offentliga sektorn, som vi i Norrland kämpar för att få ta hand om: organisationen för en kommande militärmedicinsk fackskola, institutet för arbetsvägledning och rehabilitering samt utbildning och administration av SIDA:s verksamhet på den offentliga sektorn i u-länderna. Den sistnämnda verksamheten är redan i gång vid Expolaris i Skellefteå men föreslås nu av en utredning flyttad till Stockholm — tyvärr ett vanligt mönster. Jag förutsätter att regeringen låter de regionalpolitiska skälen väga tungt vid de kommande besluten. Jag nämnde att utredningar ofta hoppar över Norrland då det gäller lokaliseringen av föreslagen verksamhet, just av det skälet att kommunikationerna är besvärliga. Först vill jag då peka på att t.ex. Sundsvall, Östersund och Umeå har bra förbindelser med övriga landet, i första hand genom flyget men också genom tåg. En förutsättning för ett bra inrikesflyg är emellertid att vi får behålla Bromma som flygplats för inrikesflyget. Om inrikesflyget tvingas flytta ut till Arlanda innebär det att transporten ut och incheckningen tar dubbelt så lång tid som själva flygningen upp till Umeå och Östersund. För oss norrlänningar är detta en försämrad service, som påverkar de möjligheter till lokalisering av ny verksamhet som vi har. Linjeflygs ambitioner att skaffa tystare plan skulle sannolikt också minska, och det är till nackdel även för de andra flygplatser i landet, där det finns bullerproblem. En vädjan alltså till det s.k. Stockholmspartiet i riksdagen: Låt oss behålla Bromma som flygplats för inrikesflyget. Slutligen, herr talman, måste jag ta upp ett lokaliseringsärende som har fått särskild aktualitet denna vecka. Det är viktigt i sak, för det gäller tryggheten för de anställda vid Scharins Söner AB i Skellefteå. Scharins Söner AB är en boardindustri. I Sverige har vi f. n. en överkapacitet när det gäller boardtillverkningen, och för att kunna överleva har Scharins Söner AB beslutat sig för en ny process som ger en platta som kallas MDF. Man har också begärt lokaliseringsstöd för projektet. Den förre landshövdingen i Västerbotten, Bengt Lyberg, har på uppdrag av industridepartementet utrett förutsättningarna för att tillverka och marknadsföra plattan, och han säger att dessa förutsättningar är goda. Industridepartementet har gett Scharins beskedet att företaget måste skaffa 129 en partner därför att projektet med den nya plattan är stort och behöver stöttas upp ytterligare. Scharins har tagit kontakt med olika intressenter och är nu i slutförhandling med ett industriföretag. I det läget kommer ett av de företag som Scharins tidigare underhandlat med och lämnat tekniska och ekonomiska informationer till, med begäran om lokaliseringsstöd för att tillverka MDF-plattan på annan ort. Detta har väckt bestörtning i Skellefteå — naturligtvis främst hos dem som riskerar att förlora jobben — och man talar här om projektstöld. I ärendet kan vidare noteras: Den 6 oktober i år uppvaktade Skellefteå kommun, landshövding Sven Johansson och representanter för företaget industriministern i syfte att få projektet genomfört. Det konstaterades bl.a. att Scharins i utredningsoch projekteringskostnader lagt ned 1,5—2 milj.kr. förutom alla personalinsatser på detta MDF-projekt samt att MDF-plattan, enligt vad den förre industriministern Erik Huss uttalade, bör produceras vid Scharins Söner i Klemensnäs. Vid uppvaktningen diskuterades sedan i första hand regeringens kvarstående krav på ett förstärkt ägaransvar och en förstärkt ägarstruktur. När meddelandet om att företaget riskerade att bli av med tillverkningen av den här plattan nådde Skellefteå kommunstyrelse, sammanträdde man omedelbart. I en skrivelse till industriministern anför man bl.a.: ”Skellefteå kommun måste bestämt protestera mot det sätt på vilket detta ärende handlagts. Om myndigheter som har att handlägga industrioch lokaliseringsfrågor uppträder dubbelbottnat och vilseledande, som i handläggningen i detta ärende, måste vi allvarligt protestera. Hela lokaliseringsoch näringspolitiken förlorar sin trovärdighet.” Kommunstyrelsen anför vidare: ”Enda sättet att tillrättalägga detta ärende är att regeringen nu kraftfullt vidtar erforderliga åtgärder för att genomföra MDF-projektet vid Scharins Söner i Klemensnäs i överensstämmelse med den plan som landshövding Lyberg har avlämnat.” Herr talman! Jag instämmer helt i det förslag som framläggs i skrivelsen från Skellefteå kommunstyrelse om hur detta ärende bör handläggas.
Herr talman! Jag begärde ordet när Rune Ångström kortfattat kommenterade en del av vad jag sade i mitt anförande. Jag skall likaså kortfattat replikera honom. Min starka tro grundar sig på en mängd olika faktorer. Erfarenhet av borgerlig politik och hur den fungerar får man genom att bl.a. se efter vad som blir kvar i plånboken. Erfarenhet från näringspolitik och hur den har förts i framför allt Bergslagen har jag fått genom att ha levt där och tagit del av alla problem som finns kring stålindustrin och de vidareförädlingsindustrier som är baserade på stålindustrin. Man ser också mycket tydligt vad som i dag hindrar en utveckling av stålindustrin. Det är alltså dagsaktuella erfarenheter som förstärker den tron, även om grunduppfattningen finns sedan tidigare. Beträffande knytningen till de östeuropeiska länderna kan jag bara peka på att det finns ett land i Västeuropa som har drabbats litet mindre av den kapitalistiska krisen än andra länder, nämligen Finland som har långsiktiga avtal och en mer utvecklad handel med länder med planekonomi. Det är rimligen en av förklaringarna till att man i stor utsträckning har kunnat hålla inflationen och arbetslösheten borta.
Herr talman! Jag gjorde mitt stillsamma påpekande endast i syfte att i någon mån ta ner Hans Petersson på jorden, när han så tvärsäkert skisserade hur man skulle lösa alla problem på det komplicerade område som han berörde. Vi har haft all den expertis som finns tillgänglig, facken har varit inblandade i den process som legat till grund för de förslag som utarbetats, och man har sedan fattat politiska beslut. Det gäller denna industri generellt, och då tycker jag faktiskt att det är litet övermaga att presentera lösningar så tvärsäkert som Hans Petersson gjorde. Med anledning av det exempel som Hans Petersson anförde då det gäller Finland vill jag bara framhålla att Finland under lång tid har haft en mycket svår arbetslöshet, som bl.a. har tagit sig uttryck i utvandring till Sverige, en utvandring som vi har haft anledning att välkomna utifrån egoistiska motiv. Den finländska arbetskraften har hjälpt till att lösa våra arbetskraftsproblem under brydsamma tider, men för Finland har avtappningen av den unga generationen varit rent förödande. Det är först under det senaste året som Finland har fått någorlunda rätsida på sin ekonomi. Finland har t.ex. fortfarande en statsskuld som ligger skyhögt över den svenska.
Herr talman! Tala inte om att stå på jorden! Vi försöker utifrån vår jordnära uppfattning analysera vad det är för hinder i samhället som gör att mani dag inte kan inleda den utveckling som faktiskt, herr Ångström, facken och flera av de politiska partierna ställer upp för. Jag talar nu om vad som händer kring Spännarhyttan. Det är en maktfråga, svårare är det inte. Man har lösningar på gång, man har förslag till åtgärder, men man hindras att genomföra dem därför att det är så bråttom att lägga ner. Det är sant att Finland har haft problem under lång tid, men det är ju ingen hemlighet att under den senaste kapitalistiska krisen, en av de djupaste sedan 1930-talet, vänder finländsk arbetskraft tillbaka. Den finska ekonomin har äntligen stabiliserat sig efter kriget, och det här är en utveckling som kommer att förstärkas för Finlands del. Utan att gå in på alltför många inre angelägenheter i den finska situationen kan jag ändå peka på hur de långsiktiga kontrakten och det utvecklade samarbetet med planekonomierna är en styrka i sådana här lägen.
Herr talman! Jag talade inte om Spännarhyttan och de problem som finns där, utan jag talade generellt om problemen inom näringen. Jag vill påpeka att det är problem som är mycket svårhanterliga inte bara för oss utan för alla länder i västvärlden och även i öst.

Vi har haft mycket stora svårigheter att få in de fordringar vi har haft på det landet. Det är väl ett socialistiskt land — eller hur, Hans Petersson?